Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att det inom utskottet i dag råder enighet om att en allmän skatteflyktsklausul är nödvändig i vårt skattesystem, även om det råder delade meningar i fråga om hur långtgående en sådan generalklausul skall vara. Det tragiska i sammanhanget är att det har förflutit så lång tid innan den här propositionen kom. Det är tre och ett halvt år sedan den dåvarande borgerliga regeringen först aviserade en proposition i ämnet. Det har alltså gått en avsevärd tid, under vilken fiffiga personer och deras ännu fiffigare rådgivare haft ett avsevärt spelrum för att undandra sig de skyldigheter som lagstiftarna menat att de skulle ha. Jag skall inte förebrå mina borgerliga kamrater i skatteutskottet alltför mycket för att de inte velat lyssna på de socialdemokratiska förslagen till snara åtgärder, eftersom jag tror att också de har lurats av de olika borgerliga regeringarnas upprepade löften, att det nu var bara en kort tid kvar tills en proposition skulle ligga på riksdagens bord. 27 Budgetministern har försvarat sitt dröjsmål med att man ständigt hade problem med rättssäkerhetsfrågorna. Men när vi nu slutligen har fått ett förslag står det tämligen klart att de ständiga uppskoven måste ha haft en annan anledning. Törs man gissa att det parti som egentligen aldrig accepterat en generalklausul har utnyttjat sin styrka till att fördröja skatteflyktsklausulens genomförande så länge som det har varit möjligt? Varför vågar jag inta denna ståndpunkt? Jo, därför att den rättssäkerhetsgaranti som betyder mest och som finns med i den nu föreliggande propositionen fanns med redan i det förslag som den Walbergska gruppen utarbetade 1975. Jag tänker då på möjligheten att erhålla förhandsbesked. Varför är då en generalklausul nödvändig? Är det inte bättre att täppa till alla kryphål med speciallagstiftning för varje enskilt område? Jag måste erkänna att mina tankar också gick i de banorna, ända tills den bistra verkligheten övertygade mig om att lagstiftarna alltid skulle komma att ligga ett steg efter skatteflyktarna. Under 1970-talet var jag under några år ordförande i utredningen om företagarnas skatter, men det var en utredning som också hade fått i uppdrag av riksdagen att se över vissa speciella missförhållanden med skatteflykt inom företagssektorn. Under en tidrymd av tre till fyra år utarbetades minst fem förslag till speciella skatteåtgärder som resulterade i förslag från den dåvarande socialdemokratiska regeringen och vilka också antogs av riksdagen. Det gällde handeln med vinstoch förlustföretag, missbruket av partrederierna och liknande transaktioner, övergång mellan bokföringsmässiga och kontantmässiga redovisningsformer, interna aktieöverlåtelser och missbruket inom fåmansföretagens ram. Alla de här fem sektorerna omfattade jättelika belopp på flera hundratals miljoner kronor i skatteflykt, men det fanns också andra områden där ingrepp gjordes, även om de undandragna beloppen där var mindre. Gemensamt för alla dessa skatteflyktstransaktioner var att de nästan alla höll sig inom lagens råmärken, även om det inte hade varit lagstiftarnas mening att reglerna skulle tillämpas på det sätt som gjordes. Gemensamt för nästan alla skatteflyktstransaktioner är också att man kunnat använda speciella skatteförmåner för speciella områden som riksdagen tillskapat för att hjälpa vissa utsatta branscher. För att hjälpa sjöfartsnäringen, exempelvis att slippa skatta bort goda sjöfartstiders vinster, medgavs stora avskrivningsmöjligheter på fartygskontrakt. Dessa avskrivningsmöjligheter skapade sedan stora underskottsavdrag hos massor av höginkomsttagare runt om i landet som aldrig tidigare hade haft något intresse för sjöfart — eller för lufttrafik, vilket också var aktuellt. Vi trodde väl alla att vi med den speciella lag mot underskott som vi då skapade hade löst detta problem. Men nu efteråt kan det sägas att fiffiga skattekonsulenter har hittat nya varianter på samma tema och att skatteflykten fortsätter, om än i mindre skala. Samma sak kan sägas även om andra speciallagstiftningar som kommit till stånd. Efter en tid har nya varianter på ett tidigare missbruk dykt upp, och lagstiftarna har bara att konstatera att man befinner sig ett steg efter demsom Nr 34 hittar nya hål i vår skattelagstiftning. Bakgrunden till att den här trafiken är möjlig är givetvis att skattesystemet i dag används till så mycket annat än till att bara finansiera samhällets utgifter. Man försöker att med skattesystemets hjälp styra olika företeelser och utvecklingar. Ingen av oss vill väl avstå från detta styrinstrument, men då måste vi också vara vakna för alla de möjligheter till missbruk som ständigt öppnar sig. En annan bakgrund är vår ytterst liberala näringspolitik. Vem som helst kan praktiskt taget när som helst starta något slags näringsverksamhet, med de olika skatteregler som då gäller jämfört med andra inkomster. Den näringsverksamheten kan bedrivas i flera slags företagsformer, som har från varandra avvikande skatteregler. En person kan driva många företag som t.o.m. har olika bokslutsoch verksamhetsperioder, omfattande verksamhet flera kommuner och län, liksom också i flera nationer. Var och en förstår att det måste vara en härlig flora att botanisera i för dem som tycker om att hitta lämpliga undanflykter för att slippa betala den del till samhället som de egentligen skulle betala. Vi tvekar väl alla inför förslag som går ut på att inskränka näringsfriheten. Vi gör det inte förrän detta blir absolut nödvändigt. Men självfallet kan samhällets lojala medborgare i längden inte finna sig i att näringsfriheten missbrukas genom skatteundandraganden, vare sig det sker genom lagliga tricks eller — vad ännu värre är — genom direkt fusk. Även om jag konstaterar att de speciella åtgärder som vidtagits mot den legala skatteflykten inte varit vattentäta, så anser jag ändå att arbetet med speciallagstiftningen måste fortsätta. Både riksskatteverket och brottsförebyggande rådet utför ett gott arbete för att täppa till luckor. Den av socialdemokraterna föreslagna skatteflyktskommissionen skulle snabbt kunna föreslå lagstiftningsåtgärder sedan man i sitt arbete ute på taxeringsfältet upptäckt att något är på gång. Men alla dessa åtgärder har den svagheten att de kommer först sedan man upptäckt hur någon lyckats utnyttja ett hål i skattelagstiftningen. Eftersom ingen av oss vill ha retroaktiv lagstiftning är alltså en stor del av skadan redan skedd innan man kan åtgärda den. Det är alltså här som en allmän skatteflyktsparagraf kommer in i bilden. Det skall inte löna sig att hålla på med att leta hål i skattelagstiftningen, därför att om man hittar ett sådant hål genom att konstruera rättshandlingar skall dessa inte gälla om deras utnyttjande har till väsentligt syfte att undgå skatt — det är ju meningen med en generalklausul. På en punkt delar jag utskottsmajoritetens åsikt, nämligen att generalklausulen kommer att få en allmänpreventiv effekt. Förhoppningsvis kommer på detta sätt den stora skara människor som har till yrke att hitta skattehål —skatteplanerare önskar man kalla sig själv — att kunna ägna sig åt sysselsättningar som för samhället är betydligt nyttigare. « Låt mig så, herr talman, efter denna mera principiella beskrivning av skatteflyktsproblematiken gå in på de konkreta bedömningarna av de förslag 29 som föreligger och på orsakerna till att socialdemokraterna inte kan godta det regeringsförslag som tillstyrkts av utskottsmajoriteten. Enligt vår uppfattning måste en allmän skatteflyktsparagraf vara en avvägning mellan å ena sidan ett starkt rättssäkerhetsintresse och å andra sidan paragrafens effektivitet. Enligt propositionen, som alltså har tillstyrkts av utskottsmajoriteten, menar man att en skattskyldig i alla lägen måste kunna förutse skattekonsekvenserna även av en diskutabel åtgärd för att uppfylla rättssäkerhetens krav. Enligt vår mening är detta att driva säkerhetskravet för långt på bekostnad av generalklausulens effektivitet. Det begränsar skattedomstolarnas möjligheter att tillämpa skatteflyktsparagrafen i alla de fall där en skattskyldig för att vinna skattefördelar konstruerar olika slags avtal och åtgärder. Enligt vår mening får inte alla förutsättningar för att få använda generalklausulen vara exakt angivna i någon lag, ty då får den alltför stor likhet med de speciallagar som inte varit till fyllest vid försöken att stoppa den legala skatteflykten. Den direkta anledningen till vår åsikt att så är fallet framgår av vårt förslag till formuleringarna i lagtexten, speciellt när det gäller 2§. Där sägs att rättshandlingen skall skatterättsligt underkännas om den är ett led i ett förfarande som innebär att skattebestämmelse kringgås. Vi socialdemokrater menar att detta begränsar skattedomstolarnas möjligheter alltför mycket. Samtidigt som det på olika punkter i denna paragraf finns mycket begränsade möjligheter att konstatera att skattebestämmelse kringgåtts, finns det inga som helst möjligheter att ingripa mot nya tillvägagångssätt vid sidan av nu gällande skattebestämmelser. Därmed har mycket av en generalklausuls skärpa och effektivitet tagits bort genom det föreliggande regeringsförslaget. Enligt vår mening måste den 2 § som föreslagits i reservation 4 ur effektivitetssynpunkt vara vida överlägsen utskottsmajoritetens. Vi menar också att rättssäkerheten heller inte går förlorad med det socialdemokratiska förslaget. Som jag nämnde inledningsvis är kanske f. ö. den bästa rättssäkerhetsgarantin den möjlighet att erhålla förhandsbesked om skattekonsekvenserna som alla framlagda förslag innehåller. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 1; I den socialdemokratiska motionen tas också upp ett avsnitt om den internationella skatteflykten, som motionärerna anser hör hemma under en allmän skatteflyktsparagrafs tillämpningsområde. Den socialdemokratiska minoriteten i utskottet har följt upp motionen med en reservation också på detta avsnitt och föreslår en 4 § i sitt förslag till lag mot skatteflykt. Vi tycker att det är en stor brist i regeringens förslag att man inte alls har tagit upp den här frågan. Utskottets majoritet avvisar den socialdemokratiska motionen i detta avsnitt med att påpeka att brottsförebyggande rådet framlagt ett förslag med likartat innehåll, och i avvaktan på att detta förslag remissbehandlats bör inte riksdagen företa sig någonting. Socialdemokraterna har den åsikten att den internationella delen av den svenska skatteflykten är i ständigt tilltagande och nu har antagit sådana Nr 34 proportioner att åtgärder mot den brådskar. Mot bakgrund av att vi fått vänta Onsdagen den tre fyra år på skatteflyktsklausulen, som egentligen var färdigutredd redan 26 november 1980 från början, så menar vi att vi inte kan vänta på det tillfälle då regeringen kan enas om hur en paragraf mot den internationella skatteflykten skall se ut. På detta område rör det sig dessutom inte bara om legal skatteflykt, utan här rör det sig om rent fusk som är möjligt att genomföra på grund av att man kan undanhålla information som svenska myndigheter inte har någon möjlighet att ta fram. Vi är nöjda om brottsförebyggande rådets förslag genomförs, men i avvaktan på att så sker bör 4 § i det socialdemokratiska lagförslaget provisoriskt genomföras. I samband med att förslaget om en allmän skatteflyktsklausul behandlats i skatteutskottet har också upptagits en tidigare väckt motion av Lars Ulander m.fl., syftande till att skärpa kontrollen av vissa företagare som har samband med anlitande av s.k. grå arbetskraft. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen med den motiveringen att man väntar på en proposition som kommer att behandla hithörande frågor. Jag har tidigare i mitt anförande tagit upp den otillfredsställande tidsförlust som regeringen orsakat vid behandlingen av förslagen till ett allmänt skatteflyktsförslag. Samma kritik kan riktas mot regeringen när det gäller åtgärder för att förbättra kontrollen och uppbörden av skatter och avgifter för den grå arbetskraften. Det är nu fyra och ett halvt år sedan arbetsgruppen inom budgetdepartementet lade fram sitt förslag, och ännu har ingenting hänt. Mot den bakgrunden tycker vi att det är befogat att riksdagen skriver till regeringen och åtminstone begär så mycket som att man skärper kontrollen vid utfärdandet av B-skattesedlar. Dessa skattsedlar är nämligen ett viktigt instrument för den grå arbetskraften i dess syften att företa skatteoch avgiftsmanipulationer. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3. Herr talman! Låt mig så avslutningsvis få göra några allmänna reflexioner kring den debatt som har föregått förslaget om en allmän skatteflyktsklausul. Hela tiden har rättssäkerhetsfrågan rört sig kring det förhållandet att alla i förväg måste veta om vilka konsekvenser i skattehänseende som en handling för med sig, oberoende av om handlingen är en vanlig affärshandling eller ett försök av vederbörande att undkomma sin del av skattebördan. Intrycket blir att man till varje pris måste skydda dem som leker så långt ut som möjligt i lagstiftningens utkant, medan ingen talar om rättssäkerhet för alla de lojala skattebetalare som får betala för stor del av de gemensamma utgifterna på grund av andras juridiska kunnighet och fiffiga påhitt. För mig är det en lika stor rättssäkerhetsfråga att de lojala skyddas som att de olojala får vara litet mindre säkra på framgång för alla hopkonstruerade juridiska uppslag och rättshandlingar. Låt mig samtidigt deklarera att jag inte har någon överdriven tro på att en generalklausul löser alla skatteflyktsproblem. Den skall ses som en liten del 31 av den stora arsenal vi behöver för att komma åt den stora skattesmitning som försiggår legalt såväl som illegalt och som det kommer att ta lång tid och mycket mödosamt arbete att få bukt med. Jag ber också, herr talman, att få yrka bifall till de lagförslag som föreligger enligt reservation 4.
Herr talman! Av allt ståhej från regeringen angående krafttag mot skatteflykten ”bidde det en tummetott”. Ungefär så kan man väl karakterisera det förslag till lag mot skatteflykt som regeringen lagt fram. I förklaringar varje år efter 1976 har borgerliga regeringar utlovat att en lag mot skatteflykt skall införas, och varje gånget år har det konstaterats att någon sådan lag inte kommit till stånd. Argumenten för att inte lägga fram ett förslag har varit enahanda varje gång. Så hösten 1980 får den nye budgetministern Rolf Wirtén tillstånd att lägga fram ett nästan totalt urvattnat förslag till lag mot skatteflykt. Trycket och opinionen har tvingat regeringen att lägga fram något för att i någon mån tysta den stora allmänhetens krav på rättvisa. Men någon rättvisa kommer inte att uppnås med den nya lagen. Inte heller kommer skatteflykten att stävjas annat än i vissa mindre fall. De stora skattesmitarna kommer att fortsätta som förut, men nu med lagstiftningen i ryggen. Propositionen till skatteflyktslag har dessutom fått en utformning som gör den till ett utmärkt uppslagsverk om hur lagen skall kringgås. Skatteplanerare och andra som organiserar transaktioner för att klienter skall undgå så mycket skatt som möjligt behöver bara studera regeringspropositionen för att veta hur de skall bära sig åt. Den omfattande skatteflykten kommer inte, som jag ser det, att stävjas i nämnvärd omfattning med regeringens förslag. De redan privilegierade — personer med höga inkomster — kommer att fortsätta att anlita s.k. skatteplanerare och andra mer eller mindre samhällsnyttiga experter för att flykta från sina åligganden. De som fortsätter med skatteflyktandet är de som har råd med dessa ekonomiska rådgivare. De ges genom regeringens förslag möjlighet att fortsätta att tära på solidariteten. De ges möjlighet att fortsätta sin skattesmitning, allt i namn av att rättssäkerheten inte får äventyras. Dessa personer vilkas rättssäkerhet skulle hotas genom en verklig lag om skatteflykt är allt annat än skira, rena oskulder. Det är känt att många tiotal miljarder årligen undanhålls beskattning genom s.k. svarta affärer. En stor del därav utgörs av skattefusk, och ytterligare miljarder undanhålls genom mer eller mindre lagliga skatteflyktstransaktioner. Samtidigt som kommunalskatter och indirekta skatter har ökat bördorna för de stora grupperna i samhället med normala eller låga inkomster av arbete, samtidigt som låginkomsttagarna, pensionärerna och barnfamiljerna drabbas av regeringens svångremspolitik, samtidigt med att dessa sämst ställda grupper i samhället sätts åt, har skatteflyktandet ökat och skattemoralen i de högre inkomstskikten minskat. Samtidigt har regeringen lagt fram ett förslag som innebär fortsatt skatteflykt i ordets rätta bemärkelse. Skattesystemet måste enligt vpk:s mening vara av rättvisande och utjämnande karaktär. Detta har åsidosatts bl.a. genom skatteflykt. Det är ansvaret mot samhälleliga gemensamma nyttigheter som sviks genom olika former av skatteundandraganden. Under en rad av år har vänsterpartiet kommunisterna rest kraven på en generalklausul mot skatteflykt. Som vi ser det måste en sådan klausul utformas så att även ännu ej upptäckta luckor i lagstiftningen täpps till — den samhälleliga utvecklingen kommer att medföra andra bedömningar, och även dessa skall genom en generalklausul automatiskt anses tilltäppta. Klausulen bör därför vara så allmänt hållen att dessa ambitioner uppnås och inte begränsas genom att man på ett knapphändigt sätt behandlar tillämpningsområdet och dithörande problem eller uttalar att den skall bedömas enligt speciallagstiftningens grunder. Det förslag som en expertgrupp inom företagsskatteberedningen lade fram 1975 har av regeringen beskurits och försetts med så många inskränkningar att klausulens praktiska betydelse torde komma att bli ytterst liten.

Från effektivitetssynpunkt är fördelarna med en på detta sätt utformad klausul så obetydliga att de ej uppväger nackdelarna. Begränsningen torde ej heller innebära att förutsebarheten blir så mycket större, eftersom det i praktiken torde bli svårt att avgöra om en transaktion är att hänföra till de egentliga kringgåendefallen. Hovrätten avstyrker därför den i promemorian föreslagna utformningen av generalklausulen och ansluter sig till expertgruppens ställningstagande att skatteflyktsklausulen bör göras tillämplig även på andra former av skatteflykt än de egentliga kringgåendefallen.” Det var Göta hovrätt som tyckte detta om departementspromemorian. Det kan tilläggas att två andra remissinstanser med rättstillämpande uppgifter, kammarrätterna i Stockholm och Göteborg, anser att den föreslagna lagstiftningen starkt begränsar klausulens räckvidd. Nog sagt om detta. Tillgänglig statistik och beräkningar visar att undandragande av skatt är en företeelse som har fått allt större betydelse ur såväl statsfinansiell som fördelningspolitisk synvinkel. I sin enklaste form sker det genom direkt skattefusk. I sin ”elegantaste” form sker det med hjälp av ekonomisk och juridisk expertis och med begagnande av formellt korrekta avtal och rättshandlingar, vilkas enda syfte är att bereda skatteförmåner som aldrig avsetts. Hittillsvarande lagstiftning har varit ineffektiv och har inte förmått att förutse utvecklingen. I många fall har skattedomstolarna inte heller ansett sig kunna angripa problemet. Härigenom undandras statskassan årligen stora belopp, samtidigt som stora obeskattade förmögenheter byggs upp. De som får betala är de vanliga skattebetalarna, lönarbetarna, som inte har motsvarande möjligheter. I ett system som är som ett såll när det gäller höginkomsttagare har lönarbetarna kommit att utgöra ryggraden i fråga om inbetalning av skatt till statskassan. Det samlade grepp på problemet som expertgruppen lade fram har borgarregeringen alltså inte velat få till stånd, och det är väl känt att det är moderaterna som har bromsat. Helst hade naturligtvis dessa sett att någon lag över huvud taget inte hade kommit till stånd. I propositionen sägs att ”helt vanliga och normala transaktioner” inte skall beröras av klausulen, utan tillämpningen skall begränsas till ”de fall då mer eller mindre invecklade transaktioner har företagits”. Mer konkret än så är inte propositionen, och det måste vara en grundläggande brist att en lagstiftning — där rättssäkerheten framhålls i tid och otid — bygger på så luddiga och innehållslösa uttalanden. Det finns anledning att misstänka att man inte ansett det vara mödan värt att närmare gå in på de skilda sammanhang där klausulen behövs, eftersom avsikten tydligen inte är att lagen skall äga tillämpning. Klausulens tillämpningsområde har beskurits till att i huvudsak gälla inkomstoch förmögenhetsbeskattningen. Även i den socialdemokratiska reservationen föreslås ett sådant begränsat tillämpningsområde. Vpk menar att det inte anförs några egentliga skäl, vare sig av regeringen eller av utskottet, till att en generellt tillämplig lagstiftning inte genomförs. Man måste undvika att hamna i den situationen att förfaranden som inte godtas vid den direkta beskattningen godkänns vid den indirekta beskattningen. Argumentet att det inte är möjligt att erhålla förhandsbesked vid den indirekta beskattningen faller på att de skatter och avgifter det är fråga om vid den indirekta beskattningen inte är av samma invecklade natur som vid den direkta beskattningen och att förhandsbesked där därför inte är nödvändigt. När det gäller förutsättningarna för tillämpningen av klausulen är expertgruppens och vpk:s förslag mera precisa och angriper skatteflyktsproblematiken mera direkt. Den modifiering av expertgruppens förslag som regeringen genomfört när ”skatteförmån” ändrats till ”icke oväsentlig skatteförmån” — det har även socialdemokraterna accepterat — innebär att det måste grova försyndelser till. En sådan svaghet kan i sig skapa luckor i lagen. Dessutom kommer en kombination av s.k. ”oväsentliga skatteförmåner” att kunna undantas från klausulens tillämpning. Också för den fiskala sidan måste det vara ett intresse att klausulen blir tillämplig på en ensam företeelse i sig, oavsett om denna är väsentlig eller inte. Vpk ser inga som helst skäl till att tidsbegränsa den nu äntligen tillkomna lagen mot skatteflykt. Det finns inga skäl att låta lagen gälla endast begränsad tid. Orsaken till att regeringen föreslår det är naturligtvis att det då är lättare Nr 34 att avskaffa densamma om den till äventyrs skulle komma att få någon Onsdagen den egentlig verkan. Det kan endast vara det som är regeringens och utskotts 26 november 1980 majoritetens skäl till att tidsbegränsa lagen. Vi menar att det inte finns skäl att medge anstånd med inbetalning av skatt enbart på grund av lagen mot skatteflykt. Om speciallagstiftningen i det berörda fallet anger att anstånd inte skall medges kan det inte vara rimligt att vid samma eller liknande handling medge anstånd bara därför att skatten påförts med stöd av lagen mot skatteflykt. Inte heller finns det anledning att se mellan fingrarna när åtgärder vidtagits i skatteflyktande syfte och därför medge anstånd med inbetalning av skatt. Därigenom riskerar samhället att på grund av en senare konkurs eller annan åtgärd inte få in de medel som det rätteligen skulle ha. Det finns inte heller skäl att medge skatteflyktare något slags skattekredit, som regeringsförslaget innebär. De grupper som i alla år hittills skatteflyktat har redan smitit undan med mer än tillräckligt med medel. De skall inte nu också inom ramen för skatteflyktsklausulen ges kreditmöjligheter. Vpk anser att det inte heller finns anledning att frångå den normala instansordningen. Därför vill vi att taxeringsnämnden skall vara den första instans som kan komma i fråga när det gäller att tillämpa klausulen. Regeringens förslag att skattechefen skall göra framställning till länsrätten innebär sannolikt att skatteflykt i en mängd fall inte kommer att stävjas eller beivras. I taxeringsnämnderna finns dessutom representanter för folket i form av nämndemän, och det bör ligga i det allmännas intresse att frågan väcks redan i den instansen. Vpk har ställt sig positivt till en utvärdering av lagen, men den bör inte vara inriktad på att försämra utan i stället på att skärpa lagen. Framför allt måste utvärderingen ha detta syfte då det gäller regeringens förslag till lag. Den socialdemokratiska reservationen 2 tar upp brottsförebyggande rådets förslag till lagstiftning mot den internationella skatteflykten. Vpk delar BRÅ:s uppfattning att det är nödvändigt med en sådan lagstiftning, och vi ställer oss därför bakom den reservationen liksom också bakom reservationen beträffande skärpt kontroll vid utfärdande av B-skattesedlar. Slutligen skall jag helt kort beröra frågan om påföljden vid skatteflykt. Vi är medvetna om problemet när det gäller att påföra någon form av skattetillägg för vidtagna skatteflyktsåtgärder. Men det är angeläget att någon form av bestraffning åsätts den som bryter mot lagen och försöker att skatteflykta. Annars riskerar lagen att inte få någon annan funktion än att rätta till medvetna och eventuellt också omedvetna försök till skatteflykt. Det kommer inte att kosta den skatteflyktande något utöver den skatt han rätteligen skulle ha betalt, och detta om transaktionerna blir upptäckta. Risken i samband med dessa transaktioner är alltså lika med noll, och någon påföljd riskerar den skatteflyktande inte heller i och med lagen mot skatteflykt. Detta måste ändras. En högre avgiftsprocent bör införas för mer 35 uppenbara fall av skatteflykt eller då omständigheterna i övrigt anses allvarliga. Även i den utvärdering som föreslås bör frågan om införande av mer ingripande påföljd än restavgift väckas. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 59.

Herr talman! Som alla vet har skatteundandragandet i vårt land nått en mycket stor omfattning. Det talas om att 30 miljarder kronor per år eller mer undanhålls beskattning. Det fifflas med bostadsbidrag, traktamenten, arbetsgivaravgifter, svarta jobb och svarta lägenheter, luftfakturor, kvittolösa tjänster och mycket, mycket annat. Grunden till det hela är naturligtvis vårt orimligt höga skattetryck, vilket emellertid inte skall diskuteras här. Vi är alla eniga om att skattefusk i alla dess former skall bekämpas. Nu har regeringen ansett att skatteundandragandet har nått sådana proportioner att den nuvarande lagstiftningen inte räcker till. Det förslag som har framförts innebär i huvudsak, som tidigare har redogjorts för, att man vid sidan av redan nu förbjudna skenavtal, även skall kunna stoppa olika slag av kringgåendetransaktioner. Frågan om en sådan här generalklausul är inte ny. Redan i början av 1950-talet arbetade en kommitté med problemet, men den ansåg inte att det gick att utforma en generell lag mot skatteflykt som var både effektiv och dessutom tillgodosåg rimliga krav på rättssäkerhet. Att det nu, som Erik Wärnberg kritiserar, har tagit lång tid är kanske inte så märkligt. Kravet på rättssäkerhet är ju och måste vara en oerhört viktig sak i en rättsstat. På 1950-talet kunde man inte lösa frågan, och därför är det kanske inte så konstigt att det har tagit litet tid nu. Mot bakgrund av Erik Wärnbergs kritik i detta fall kan man förmoda att han t.o.m. hyser en viss sympati för LO:s remissyttrande, som gick ut på en retroaktiv lagstiftning. I rättvisans namn skall medges att LO:s yttrande avgavs innan lagen mot retroaktiv lagstiftning trädde i kraft för knappt ett år sedan. Likväl ter sig kravet på retroaktivitet märkligt. Det är ingen hemlighet att vi från moderat håll har varit betänksamma just med tanke på rättssäkerheten. Regeringsförslaget har emellertid kringgärdats med en hel del säkerhetsspärrar som, tillsammans med det faktum att lagrådets fyra höga jurister biträder lagförslaget, gör att vi ställer upp bakom en generalklausul. De flesta remissinstanser är också positiva. Bland de s.k. säkerhetsspärrarna kan märkas: 1. Lagstiftningen har tidsbegränsats till 5 år och är alltså en försökslagstiftning. 2. Justitiekanslern kommer att enligt erhållet uppdrag hålla sin vakande hand över lagstiftningens tillämpning och så småningom yttra sig däröver. 3. Lagen kompletteras med en utökad möjlighet att få förhandsbesked — och det tycker jag är mycket viktigt. 4. De lokala taxeringsorganen kan inte tillämpa det nya förslaget, utan länsrätten är första instans. 5. Lagen utgör inte någon särskild grund för skattetillägg och utvidgar Nr 34 heller inte området för straff. Onsdagen den 6. Generalklausulen skall tillämpas endast om den ger vederbörande en 26 november 1980 inte oväsentlig skatteförmån som också skall ha utgjort det avgörande skälet för valet av förfarande. Här har en modifiering skett i jämförelse med expertgruppens förslag. 7. Anstånd skall alltid kunna medges med inbetalning av skatt som påförts med stöd av klausulen. 8. I lagförslaget om skatteflykt finns också den reservationen att om taxering i enlighet med klausulen skulle leda till ett oskäligt resultat, så bör en jämkning ske och taxeringen ändras så att beloppet blir skäligt. Vidare får man naturligtvis förutsätta att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen och rättar till de tänkbara olägenheter som kan uppstå vid exempelvis eftertaxering, om förhandsbeskeden kommer att ta för lång tid eller om den enskilde belastas med höga kostnader vid försvar mot obefogade ingrepp från taxeringsmyndigheternas sida. Här har ju också, som jag tidigare redogjort för, justitiekanslern en övervakande funktion. Herr talman! Jag går nu över till att behandla de motioner som lämnats med anledning av propositionen. I motion 58 av Joakim Ollén krävs att man jämväl skall kunna tillskapa en omvänd generalklausul, till fördel alltså för den enskilde. Tanken är onekligen sympatisk, men utskottet har funnit att den praktiska tillämpningen medför oöverskådliga svårigheter och därför avstyrkt motionen. Utskottet har också avstyrkt vpk-motionerna 59 och 1865. Vpk kräver en långt mer omfattande lagstiftning så att tillämpningsområdet nästan skulle omfatta alla skatter och avgifter. Enligt min uppfattning kolliderar man i alltför hög grad med kraven på rättstryggheten. Att vpk inte särskilt mycket intresserar sig för rättstryggheten är enligt min uppfattning inte ägnat att förvåna. De socialdemokratiska motionerna 1979 80:1590 har följts upp av reservationer från utskottets sju socialdemokrater, och det har Erik Wärnberg noggrant redogjort för. Uppriktigt sagt förstår jag inte riktigt varför man reserverat sig. Texten i reservationerna ger visserligen sken av en friare tolkning än propositionen, men när det gäller själva yrkandena förefaller mig skillnaderna ganska marginella. I reservation nr 1 vill man sålunda ha rekvisitet ”huvudsaklig fördel av rättshandlingen” i stället för rekvisitet ”det avgörande skälet för förfarandet”. Det är alltså ingen större skillnad. Däremot accepterar man att expertgruppens förslag om att den skattskyldige genom sin transaktion beretts en ”skatteförmån” ändras till ”en icke oväsentlig skatteförmån”. Det skall alltså inte bli tal om att belasta länsrätterna med bagatellfall, och det är naturligtvis tacknämligt. I reservation nr 2 vill man ha provisoriska regler mot internationell skatteflykt, trots att brottsförebyggande rådets förslag om stopp för sådan verksamhet f. n. är föremål för remissbehandling. 37 I den tredje reservationen kan man heller inte avvakta budgetdepartementets prövning om förslaget till bättre kontroll och uppbörd av skatt och socialförsäkringsavgifter hos bl.a. entreprenörer. Enligt min uppfattning hade det säkerligen gått att skriva ihop sig om ett enigt utskottsbetänkande, om bara viljan funnits från socialdemokratiskt håll. Det har emellertid inte varit möjligt och jag beklagar det. Självfallet hade det varit en fördel om en så känslig fråga som en generalklausul mot skatteflykt hade kunnat tas av en enig riksdag med undantag för vpk.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

Herr talman! Knut Wachtmeister sade att den främsta anledningen till att skatteflykt i dag förekommer i så stor utsträckning är det orimliga skattetrycket. Men de skatteflyktsåtgärder som vi i dag avser att begränsa utförs i regel av juridiska personer, och juridiska personer har i dag praktiskt taget samma skattetryck som de alltid har haft. Jag tror att vare sig man har en 50 eller 60-procentig skatt är det rätt lockande att undgå den, om man kan göra det. Därför tror jag inte att det är helt riktigt att säga att vi inte hade någon skatteflykt på den tiden då vi hade ett något lägre totalt skattetryck än det vi har i dag. Sedan vill jag svara på frågan om jag är för retroaktiv lagstiftning. Mitt svar är naturligtvis nej. Jag har aldrig pläderat för någon retroaktiv lagstiftning och har aldrig haft några sympatier för en sådan. Knut Wachtmeister redogjorde för moderaternas motiveringar till att de i dag kan acceptera en sådan här lagstiftning. Att de kan det skulle helt enkelt bero på att det förslag som nu föreligger är bättre än tidigare förslag, att det inte utgör något hot mot rättssäkerheten osv. — Knut Wachtmeister räknade upp en del olika saker. Han nämnde bl.a. den utökade rätten till " förhandsbesked, men jag ber att få påpeka att rätt till förhandsbesked alltid har funnits med — man har alltid tänkt sig att den rätten skulle finnas. Att tillämpningen av lagen skall ligga i andra instans, i länsrätten, har det inte heller tidigare rått delade meningar om. Skattetillägget har heller aldrig varit någon stor fråga. Jag har svårt för att tro att det som moderaterna nu anför är det avgörande skälet till deras omsvängning, utan skälet måste vara något annat. Jag tror att jag har fog för att säga att uppskovet med den här lagen inte har berott på kampen för rättssäkerheten utan på att moderaterna först nu har gett med sig. Knut Wachtmeister sade att om viljan hade funnits från socialdemokratiskt håll hade det nog gått att nå en uppgörelse. Det tvivlar jag mycket starkt på. Den viljan har nämligen alltid funnits. Om det bara är fråga om en sådan liten ändring i förhållande till vårt ursprungliga förslag som Knut Wachtmeister påstår, då förstår jag inte varför det behövde ta tre och ett halvt år att få fram det nu föreliggande förslaget. Vi borde ha kunnat nå en uppgörelse för tre och ett halvt år sedan — den saken är klar. Mot bakgrund av hur svårt - Nr 34 det är att numera nå uppgörelser i bagatellärenden i utskottet tror jag inte att Onsdagen den det är socialdemokraterna som förhindrat en uppgörelse kring skatteflykts 26 november 1980 paragrafen. Att vi inte vill vänta på regeringens förslag i fråga om den internationella skatteflykten och i fråga om andra åtgärder beror helt enkelt på att vi tror att det finns en broms inom regeringen, som till varje pris försöker dra ut på tiden så länge som möjligt. Det är därför vi redan nu vill ha fram dessa bestämmelser. När det gäller lagtexten anser vi att den lagtext som reservanterna föreslår ger domstolarna friare möjligheter att bedöma de här frågorna. Även om jag också medger att det ytligt sett kan röra sig om små skillnader i lagtexten, tror jagatt det är ganska djupgående skillnader när det gäller skattedomstolarnas möjligheter att se på de här frågorna. Det är stor skillnad i fråga om hur pass insnörda domstolarna blir i regler — när de törs använda den här paragrafen OSV.
Herr talman! Knut Wachtmeister sade inledningsvis att skenavtal och skenrättshandlingar inte var svåra att klara av. Men det är faktiskt så att Knut Wachtmeister och regeringen, som nämner samma sak i propositionen, härvidlag har fel. Det är nämligen svårt att påvisa just skenrättshandlingar och skenavtal. Därför kommer sådana naturligtvis att ställa till problem också vid tillämpningen av den här lagstiftningen. Sedan menade Knut Wachtmeister att vänsterpartiet kommunisterna inte är speciellt intresserat av rättssäkerhet. Men talet om rättssäkerhet i det här fallet tycks huvudsakligen vara ett argument för moderaterna att slippa få till stånd en lagstiftning som kan slå mot deras egna väljarmassor.

Vi menar att lagen måste ha den omfattningen att alla sådana här luckor täpps till. ”Rättssäkerheten” innebär möjligen att de som bär de stora bördorna inte kommer att få dem lättade på grund av att höginkomsttagare och andra fortfarande kommer att skatteflykta. Jag vill ställa några frågor till Knut Wachtmeister: Varför är inte regeringen och utskottet beredda att låta skatteflyktsklausulen gälla exempelvis gåvobeskattningen och mervärdeskatten? Är det så att gåvobeskattningen främst drabbar moderata väljargrupper? Är det därför som man är så enormt rädd för att den skall omfattas av skatteflyktsklausulen? Varför vill inte Knut Wachtmeister, regeringen och utskottet vara med om att de lokala taxeringsnämnderna skall vara första instans när det gäller tillämpningen av lagen? Det skulle vara intressant att få höra ett argument för er inställning — något sådant anförs ju inte i propositionen.

Därför menar vi att en skatteflyktsklausul måste ha en sådan inriktning att nya seenden och nya skeenden härvidlag inte sätter stopp för möjligheterna att hindra skatteflyktstransaktioner i framtiden.
Herr talman! Jag skall först besvara Tommy Franzéns direkt ställda frågor. Varför har inte utskottet gått med på att även gåvobeskattningen omfattas av generalklausulen? Gåvobeskattningen är kopplad till arvsskatten, och det ställer sig inte särskilt lätt att få ett förhandsbesked i sådana fall. Det är orsaken. Varför får inte de lokala taxeringsinstanserna ingripa med stöd av generalklausulen? Den här lagstiftningen är så pass känslig att vi har ansett att den större juridiska sakkunskap som finns i länsrätterna behövs. Beträffande det Tommy Franzén sade om skenavtal vill jag betona att jag inte gjorde någon värdering om huruvida sådana var svåra att avslöja, som Tommy Franzén påstod, utan jag påpekade blott att de var förbjudna. Detta sade jag i mitt inledningsanförande. Av Tommy Franzéns första inlägg framgår att han är av den uppfattningen att lagförslaget t.o.m. underlättar en fortsatt skatteflykt. Så är det naturligtvis inte. Tommy Franzén talade bara om de stora kanonernas skatteflykt. Har han alldeles glömt bort vad som hänt under de senaste åren och vad som har avslöjats inom många LO-förbund? Det har förekommit skattefritt skadestånd i stället för semester. Det har förekommit stipendier — skattefria naturligtvis — i stället för förlorad arbetsförtjänst under exempelvis fackliga kurser. Det har förekommit fiffel med traktamenten, där man exempelvis orättmätigt tagit ut utlandstraktamenten, trots att någon utlandsresa inte gjorts osv. Läser man vpk:s motion 1979/80:1864 finner man en del saker som är ägnade att förvåna mot bakgrund av vad jag nyss anförde. Man skriver bl.a.: ”Den ekonomiska brottsligheten förtrycker på ett mer destruktivt sätt än kapitalismen i allmänhet. Inte minst riktar den sig i hela sin karaktär mot för arbetarklassen och folkflertalet viktiga ideologiska värderingar som solidaritet, ansvar och medmänsklighet och leder därmed till en försvagning av de demokratiska krafterna.” Detta låter litet egendomligt mot bakgrunden av vad jag nyss anfört om det omfattande skattefusk som har avslöjats. Så till vad Erik Wärnberg genmälde. Han sade bl.a. att förhandsbesked har funnits tidigare. Ja, det är rätt, men det viktiga är att de har fått ökad betydelse i den nya lagen. Sedan sade Erik Wärnberg att generalklausulen huvudsakligen berör juridiska personer. Jag tror att det blir ganska svårt att övertyga svenska folket om att det är blott mot juridiska personer som den är riktad. Vidare ville Erik Wärnberg inte vänta på de pågående utredningarna. Det är gammal god tradition i vårt land att man avvaktar pågående utredningar. Hundratals, ja tusentals motioner har tidigare avslagits just med sådan motivering under den tid då socialdemokraterna hade majoritet i riksdagen. Jag beklagar att utskottet inte kunde ena sig i detta ärende. Med tanke på att det gäller en försökslagstiftning tror jag att det hade varit möjligt för utskottets ledamöter att åstadkomma en gemensam skrivning, om viljan härtill hade funnits.
Herr talman! Jag tycker att det verkar som om Knut Wachtmeister börjar lägga ut dimridåer för att skydda sin ställning, när han nu går in på LO-förbundens handlande. Jag kan möjligen förstå det yttrandet om det gjordes i polemik med Tommy Franzén, men själv har jag aldrig sagt något av antydd innebörd utan menar, att den föreslagna lagstiftningen skall gälla alla. Men jag säger samtidigt att de juridiska personerna inte kommer att undantas. Dessa har i större utsträckning än andra börjat använda den aktuella möjligheten, trots att deras skattebörda inte ökat särskilt mycket under den gångna tiden. När det gäller förhandsbesked sade jag att det i alla de förslag som över huvud taget varit uppe till diskussion under de tre till fyra åren sedan den Walbergska kommittén lade fram sitt betänkande har tagits upp möjligheter till utökade förhandsbesked. Om herr Wachtmeister skall hänga upp sitt nya ståndpunktstagande just på att han accepterar förhandsbeskeden, tror jag att han är ute på mycket hal is. Jag är vidare inte någon anhängare av tanken på en försökslagstiftning, och på den punkten var utskottets ledamöter nog inte överens. Vi tycker att den nu föreslagna lagstiftningen skall utvärderas, men vi har inte i lagtexten velat föra in något om att det är fråga om en försökslagstiftning.
Herr talman! Knut Wachtmeister anförde som skäl för att man inte skulle kunna tillämpa skatteflyktslagstiftningen i första instans att lagstiftningen är känslig. Ja, men man måste fråga sig vad det finns för skäl att inte ta upp sådana mål i de lokala taxeringsnämnderna. Den juridiska expertis som Knut Wachtmeister talar om kommer sannolikt att tas i anspråk när den som anser sig ha blivit felaktigt behandlad i den lokala taxeringsnämnden vänder sig till länsrätten. Anledningen till att vi menar att den lokala taxeringsmyndigheten först måste komma in är att vi vill stoppa dessa företeelser i tid och inte låta det dröja flera år, vilket som bekant blir fallet när man går uppåt i skattedomstolshierarkin. Jag talade vidare om att det nu föreliggande förslaget innebär en försvagning, och jag vidhåller definitivt att det är fråga om en försvagning i förhållande till expertgruppens förslag. Framför allt fungerar propositionen, som jag sade i mitt inledningsanförande, som ett uppslagsverk över hur man kan kringgå lagen mot skatteflykt. I och med detta torde all rädsla hos de stora kanonerna, som Knut Wachtmeister nämnde, att inte klara sig i detta sammanhang vara försvunnen. Knut Wachtmeister säger att omfattande transaktioner skett inom fackförbunden. Det kan kanske förefalla som om de varit omfattande, på grund av att borgarpressen har givit så stort utrymme åt just detta. Men jag är övertygad om — och det tror jag att också Knut Wachtmeister är — att detta egentligen är mycket ringa saker i förhållande till vad läromästarna, de stora kanonerna, har gjort sig skyldiga till. Jag menar att det är ur den synvinkeln man måste se det hela. Därmed är naturligtvis inte sagt att lagstiftningen inte skall gälla även för fackförbund.
Herr talman! Det jag sade om LO-förbunden var självfallet inte riktat mot Erik Wärnberg, utan det sade jag i min replik till Tommy Franzén. Erik Wärnberg säger att jag lägger ut dimridåer, bl.a. beträffande förhandsbeskeden. Det gör jag inte. Jag har understrukit betydelsen av förhandsbeskeden, och i utskottsbetänkandet har vi också understrukit vikten av att så många resultat av dessa förhandsbesked som möjligt publiceras, så att man får en praxis som underlättar för länsrätterna att följa en lagstiftning som är lika över hela landet. Tidigare har praxis varit att förhandsbesked endast publiceras om de överklagats till kammarrätten eller om de har ett allmänt juridiskt intresse. Nu har vi skrivit i utskottsbetänkandet — och på den punkten är utskottet enhälligt — att det är mycket viktigt att man publicerar så många förhandsbesked som möjligt utan att det därmed kommer i konflikt med den personliga integriteten.

Skall å andra sidan en sådan klausul kunna tillgodose någorlunda rimliga effektivitetskrav måste det, såvitt utskottet kan bedöma, vara olämpligt att ge bestämmelserna en alltför snäv avfattning och ett alltför exakt innehåll.” Först säger man alltså i motionen att det måste vara en preciserad utformning, och sedan säger man i reservationen att det inte får vara alltför exakt innehåll. Där tror jag det finns mera dimma att hämta än i mitt yttrande.

Herr talman! I detta betänkande tas två viktiga frågor upp till behandling, nämligen dels kravet på att deltagande i strejk aldrig får utgöra saklig grund för uppsägning, dels kravet på att vid permittering lön skall utgå från första dagen. De flesta strejker orsakas ju av arbetsköparna. Centrala avtal skrivs på. Lokala förhandlingar om problem som där finns kan inte beaktas vid centrala uppgörelser. På de lokala arbetsplatserna kvarstår dock kraven. Oresonliga arbetsgivare driver då fram en strejk. Arbetarna får inte något gehör för sina krav. När konflikten har pågått en tid kan de hota med strejk. Det finns en del fall där resultatet har blivit avsked. Märk väl att fackföreningen och de anställda i de allra flesta fall har samma krav. Utgångspunkten är alltså att man försöker splittra dem som är valda att företräda de arbetande och de arbetande som känner sig vanmäktiga inför en situation. Tre fall är särskilt uppmärksammade. Vi har Bil & Traktor, där man ville pådyvla arbetarna fast lön. Man kom inte fram till något resultat i förhandlingarna, och arbetarna blev avskedade. I Uddevalla försökte varvsledningen att efter konflikten straffa dem som var med i denna genom att avskeda dem. Det hotet, som gällde två man, togs sedan tillbaka. I dag är AB Norrbottens Cementgjuteri i Öjebyn aktuellt. 33 arbetare är där avskedade. Orsaken är också här lokala lönekrav. Det är dock inte fråga om oskäliga krav, inte ens sett med borgerliga ögon. T. o. m. en låglönefråga är med i bilden — lönen för kvinnliga anställda. Utvecklingen har lett till att arbetsgivarna i dessa fall åberopat avskedsparagraferna eller använt sig av anvisningarna i lagstiftningen för att kunna avskeda. Men i Öjebyn vill man nu återanställa 13 personer. Det är resultatet av konflikten där. Under den svenska arbetarrörelsens framväxt har kampen mot avskedanden vid konflikter varit en central fråga. Det har betraktats som en demokratisk rättighet att få strejka utan att mista sitt arbete. Det måste vara fel att avskeda människor för att de har deltagit i en konflikt, allra helst som konflikten har sin orsak i de förhållanden som man lever under på arbetsplatsen. I valrörelsen 1979 tvingades t.o.m. statsministern i någon av utfrågningarna att vara litet vag på denna punkt. Han tyckte att avsked inte var någon bra metod. Jag skulle därför vilja ha klart besked från utskottet, om det anser att avsked är en bra metod för att lösa konflikter. Det måste väl ändå finnas någon princip som utskottet handlar efter då det år efter år bara avvisar vårt krav på att deltagande i strejk inte skall få utgöra saklig grund för avskedande. Jag vill även ställa en fråga till utskottets socialdemokratiska ledamöter, som vid behandlingen av detta ärende tydligen helt somnat in. De har av allt att döma inte alls uppmärksammat att Fabriks nu går till arbetsdomstolen med det ärende som gäller de avskedade arbetarna i Öjebyn. Fabriks kräver t.o.m. ett skadestånd på 1 milj.kr. Dessutom tycks inte heller socialdemokraterna ha märkt att Svenska arbetsgivareföreningen systematiskt begagnar sig av anvisningarna i lagstiftningen för att framtvinga total underkastelse vid konflikter. Finns det inte skäl för en liten markering mot Svenska arbetsgivareföreningens offensiv? Jag vill också ta upp frågan om full lön vid permittering. En stor permitteringsvåg är på väg. Edsbyns Snickerier drar ned produktionen till tredagarsvecka. Vid Emmaboda glasbruk blir det korttidsvecka under november och december. NCB:s sulfitfabrik i Köpmanholmen permitterar. Likaså blir det permittering i Hörnefors och eventuellt i Husum. Listan kan naturligtvis göras mycket lång. Nära 20 000 metallarbetare är f. n. permitterade eller arbetar korttidsvecka. Det är den högsta siffran i modern tid, enligt Ingvar Liljeroos, föreståndare för Metalls A-kassa. Det finns risk för att det blir ännu värre i vinter. Volvo, Saab, Gränges Aluminium, järnverken i Hagfors, Avesta, Fagersta och Boxholm är några storföretag som har planer på att permittera. Dessutom har vi många mindre företag, främst underleverantörer till bilindustrin, som också har permitteringsplaner. Totalt är mellan 50 och 100 arbetsplatser berörda, och det duggar in nya varsel hela tiden, enligt Ingvar Liljeroos. Permitteringar kommer inte in i arbetslöshetsstatistiken. Det är en dold arbetslöshet som enbart för Metall i dagsläget berör 20 000 personer och kostar A-kassan 40 milj.kr. Korttidspermitteringar borde förbjudas, menar Ingvar Liljeroos. Och det är ett rättvisekrav. Metalls avtalssekreterare Leif Blomberg håller med om att den nuvarande ordningen är helt oacceptabel. Som vanligt är det industriarbetarna som kommer i kläm och får betala för industrins problem. Tjänstemännen på den privata och offentliga sektorn får ju full lön oavsett om det råder arbetsbrist eller inte. Leif Blomberg säger också: ”Många företag har råd att betala full lön. De som inte har det borde kunna få stöd ur någon form av fond, som arbetsgivarna skulle finansiera solidariskt Det är fel att vår A-kassa ska fungera som ett allmänt industristöd. Den är till för att skydda medlemmarna. Inte för att hålla industrin under armarna.” Slutligen uttalar Leif Blomberg: ”Jag är säker på att många av de företag som har eller överväger permittering kommer att hålla oförändrad aktieutdelning i år. Det är orimligt att våra medlemmar och vår A-kassa ska bära hela bördan medan det s.k. riskvilliga kapitalet sitter i orubbat bo.” Så långt Metallarbetaren nr 47 1980. Vi kan till de här fackliga uttalandena lägga att den senaste LO-kongressen uttalade sig för full lön från första dagen. Till de fackliga kongresserna nästa år kommer det här kravet igen. I en motion från min fackförening sägs precis detsamma som man har sagt vid LO-kongressen, nämligen att de flesta företag i dag bedriver sin verksamhet strikt företagsekonomiskt och att kortsiktiga lönsamhetskrav ofta är avgörande för neddragningar och nedläggningar. Konsekvenserna är att man permitterar eller säger upp arbetare. Man använder permittering för att anpassa produktionen efter konjunkturen. Man vill kringgå anställningstrygghetslagen och genomföra permitteringar, införa s.k. korttidsvecka och övervältra kostnaderna på skattebetalarna, de fackliga organisationerna och den enskilde arbetaren. Det är en otrygghet på arbetsmarknaden som borde kunna avlägsnas. I motionen krävs att permittering av anställda endast får ske efter överenskommelse med den fackliga organisationen — det är huvudkravet — och att man skall ha betalt från första dagen av en permittering. Utskottet säger naturligtvis att en utredning är på gång även på detta område. Man frågar sig då vad den skall komma fram till. Men utskottet måste kunna svara när det gäller dess inställning: Är det en riktig princip att de arbetande genom sina kassor och sina egna förtjänster skall betala industrins konjunkturnedgångar? Eller är utredningsarbetet inriktat på att ta bort detta? Och hur kan utskottets socialdemokrater i detta läge underlåta att påtala kapitalets framfart med permitteringar? Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna och, om de skulle bifallas, att förslagen i dem träder i kraft den 1 juli 1981.

Herr talman! Jag vill först säga, att eftersom ett enhälligt utskott har 80 avstyrkt mitt yrkande i motion 978, känns det inte särskilt meningsfullt att i dag yrka bifall till motionen, och jag kommer inte heller att göra det. Detta innebär inte att jag delar utskottets uppfattning, att ett bättre anställningsskydd för de manliga ungdomar som inte fullgjort sin värnplikt behöver medföra svårighet för dem att få arbete. Jag grundar min uppfattning på att den lag jag har motionerat om inte används i någon större omfattning på arbetsplatserna. Vad jag främst reagerar mot är begränsningen av anställningstryggheten för en grupp i landet, nämligen manliga ungdomar som inte fullgjort sin värnplikt. Begränsningen i deras anställningstrygghet gentemot de arbetstagare som omfattas av lagen om anställningsskydd finns angiven i lagen om förbud mot uppsägning eller avskedande av arbetstagare med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m. Enligt 2 § i den sistnämnda lagen ges nämligen rätt för arbetsgivaren att träffa överenskommelse med den enskilde arbetstagaren om att anställningen skall upphöra vid värnpliktstjänstgöringens början. I lagen om anställningsskydd ges däremot inte utrymme för sådana uppgörelser. Jag menar att den särskilda anställningsskyddslagen för värnpliktiga m.fl. borde innehålla bestämmelser om att det endast är den fackliga organisationen som skall ha rätt att träffa överenskommelse om visstidsanställning. De unga människor det rör sig om skulle därmed få ett bättre och säkrare skydd när det gäller att bedöma om en visstidsanställning kan anses befogad. De som berörs av den här särskilda lagen är ju nämligen unga och oerfarna i fråga om sin rätt på en arbetsplats. Det är också vid de mindre arbetsplatserna, där fackklubb saknas och där det ofta inte heller finns någon som engagerar sig i frågor som rör de anställdas rättigheter, som det träffats avtal enligt den nämnda lagen om värnpliktstjänstgöring m.m. Detta är vad jag har framfört i motion nr 978. Jag har alltså inte krävt att arbetsgivarna i alla lägen skall vara skyldiga att tillsvidareanställa de unga människor som inte fullgjort värnplikten. Jag vill säga detta, eftersom utskottet anger det som ett skäl för att avstyrka motionen. Jag har ju i stället vänt mig mot den generella rätten till visstidsanställning av unga, oftast manliga, arbetstagare. Herr talman! Jag har bara velat framföra dessa synpunkter på anställningstryggheten för en grupp unga arbetstagare, och som jag sade inledningsvis nöjer jag mig med detta i dag.

Herr talman! Utskottet har i höst haft att behandla 25 motioner om den arbetsrättsliga lagstiftningen. Motionerna väcktes i januari i år, och de griper delvis in i varandra. I det nu föreliggande betänkandet behandlar utskottet fem motioner med konkreta ändringsförslag beträffande lagstiftningen om anställningstrygghet. Fyra av motionerna gäller anställningsskyddslagen. Den femte gäller den äldsta av lagarna på detta område, lagen om förbud mot Anställningsskyddslagen är sedan början av år 1978 under översyn av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Den väntas avge sitt huvudbetänkande i vinter och fullföljer sitt arbete med ytterligare förslag under sommaren. Regeringen har för sin del aviserat förslag till riksdagen beträffande lagen under år 1981. Utskottet har vid behandlingen av motionerna följt anställningsskyddslagens disposition och har därför börjat med Joakim Olléns motion 738, som riktar sig mot de grupper arbetstagare som enligt 1 § är undantagna från lagens skyddsregler. Det gäller bl.a. verkställande direktörer och andra arbetstagare i företagsledande och därmed jämförlig ställning. Joakim Ollén anser att lagens uttryckssätt inte bör tolkas snävt utan inbegripa en vidare krets av högre befattningshavare. Utskottet anser inte de hittillsvarande erfarenheterna av lagen vara sådana att man bör ta fasta på motionsförslaget — det skulle försämra anställningsskyddet för berörda arbetstagare. Motionen avstyrks sålunda. Vänsterpartiet kommunisterna återkommer i motionerna 444 och 1003 med tidigare gjorda yrkanden om begreppet saklig grund. Utskottet har i tidigare sammanhang framhållit att avskedande eller uppsägning i samband med olovliga konflikter endast får godtas i speciella undantagssituationer. Sedan anställningsskyddslagen infördes år 1974 har f.ö. arbetsdomstolen hittills endast prövat frågan om avskedande eller uppsägning i ett fall, och det var år 1975, då arbetsgivarens åtgärd godtogs. Lars-Ove Hagberg efterlyser vår mening om avsked i samband med strejk, och jag vill säga att detta naturligtvis inte är någon bra metod. Det måste i det sammanhanget handla om verkliga undantagsfall. Vi får väl se vad arbetsdomstolen kommer fram till beträffande målet i Öjebyn, som blir det första sedan 1975 och f.ö. det första sedan 1976 års uttalande av dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson. Det är enligt min uppfattning för tidigt att uttala någon förkastelsedom och att diskutera vad som skulle kunna komma att hända. Vad gäller samarbetssvårigheter och andra personliga förhållanden som grund för entledigande bör på nytt fastslås att arbetstagaren skall ha visat en klart dokumenterad olämplighet för att kravet på saklig grund skall vara uppfyllt. Riksdagen avslog förra året ett yrkande om att göra ändringar av det slag som vpk också nu begär. Utskottet anser att det inte finns skäl för riksdagen att ändra denna sin tidigare bedömning. I motion 1491 tar vpk upp en fråga som även tidigare har aktualiserats vid upprepade tillfällen. Kommunisterna vill vidga arbetsgivarnas skyldighet enligt lag att betala permitteringslön, att gälla inte som nu efter 14 dagars permittering utan från första dagen. De arbetstagare som kan permitteras har som regel ett annat inkomstskydd. Vidare hänvisar utskottet till att permitteringsinstitutet är en av anställningskommitténs huvuduppgifter att överväga. Även övriga i motionen framförda ändringsförslag, beträffande vikariat, turordningsregler m.m., bör prövas i samband med att resultatet av anställningsskyddskommitténs översyn av lagen föreligger. Slutligen några ord om motion 978 av Ingegerd Elm m.fl. om förbud mot uppsägning eller avskedande av arbetstagare med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m. Lagen ger en i förhållande till anställningsskyddslagen vidgad möjlighet till tidsbegränsade anställningar. Det är sålunda möjligt att anställa unga män för tiden fram till dess att de skall påbörja värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst. Dessutom gäller det, fru Elm, inte bara manliga. I dag kan det också bli aktuellt för unga kvinnor som antas till militär grundutbildning. Motionärerna anser att anställningstryggheten skulle försämras för de här ungdomarna. Utskottet menar emellertid, att avskaffar man denna specialregel, finns det risk för att ungdomarna — som vi av flera skäl vill hjälpa — inte får någon anställning alls. Därmed skulle de gå miste om en värdefull arbetslivserfarenhet före militärtjänstgöringen. Därför har utskottet inte kunnat biträda motionsyrkandet. Fru talman! Jag vill på alla punkter yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Elver Jonsson sade att det behövs saklig grund för att säga upp någon och att det bara hänt i undantagsfall. Det är endast i rena undantagsfall som det kan bli fråga om avskedande efter strejk, menar han. Men, Elver Jonsson, det är ju inte bara lagstiftningens bokstav som gäller utan också lagstiftningens innehåll. Tycker Elver Jonsson att arbetsgivarna i dag skall ha detta medel att hota med vid en konflikt? Vilever ju i en värld där verkligheten i många fall bestämmer över juridiken. Vi har konflikter i dag — och jag tror också att Elver Jonsson på ett eller annat sätt erkänner att de finns — vilka som regel löses på det lokala planet. Men här har arbetsgivarna ett instrument som gör att de kan hota med avskedande, trots att det i läget i fråga kan anses vara principiellt felaktigt att avskeda. Det här är inte bara en juridisk paragraf. De möjligheter som lagstiftningen ger härvidlag innebär en maktfaktor. Jag kan bara konstatera att Elver Jonsson framhärdar i sin övertygelse att det är riktigt med det här instrumentet. Detta säger kanske också något om borgerlighetens uppträdande i förhållande till Svenska arbetsgivareföreningen. I vad gäller permitteringslön åberopar man vad som står i betänkandet, och det tycker jag är fel. Man har en annan ordning för betalning om det gäller permittering. Men det är inte detta som det handlar om. Vad rör sig översynen om? Är det A-kassan eller är det de arbetande? Är det, som Metall säger, så att de här 20 000 personerna kostar A-kassan 40 milj.kr.? Är det riktigt att A-kassan skall fungera som allmänt industristöd, är det, Elver Jonsson, arbetsmarknadsutskottets mening att det skall vara på det sättet? Skall inte företagen själva stå för följderna av konjunktursvängningarna? Konjunkturerna har ju hittills gått upp och ned, även om vi ju inte vet hur det blir i framtiden. Skall de arbetande stå för den här permitteringskostnaden, blir det ju A-kassorna som till stor del får svara för utgifterna när det gäller Metall. Och det måste vara felaktigt. Då frågar jag mig: Vad tjänar översynen för syfte? Är den till för att ytterligare tillfredsställa Svenska arbetsgivareföreningens propåer om ytterligare försämringar och möjligheter att permittera, eller skall det gå åt det andra hållet? Det kan vara intressant att höra, eftersom man gömmer sig bakom det förhållandet att det skall ske en översyn av de här paragraferna. Och jag vill än en gång fråga om inte någon av socialdemokraterna i utskottet har vaknat, eftersom Svenska arbetsgivareföreningens propåer är mycket allvarliga. Skall de få stå oemotsagda ökar styrkan ytterligare.
Fru talman! När det gäller översyn av frågan om permitteringslön är det ingen tvekan om att avsikten är att vi skall få bättre regler för de olika parterna, inte minst för arbetstagarna. På den punkten är det närmast onödigt att föra en polemik, eftersom direktiven är alldeles tydliga. Sedan har Lars-Ove Hagberg varit kritisk mot utskottet och t.o.m. ifrågasatt om ledamöterna ens varit vakna vid behandlingen av den här frågan. Jag skall inte gå i svaromål vad gäller socialdemokraternas åsikt om anledningen till att de kommit att inta samma ståndpunkt som vi övriga i utskottet, men jag vågar försäkra herr Hagberg att någon sömn i fysisk bemärkelse har inte förekommit i utskottet. Att vi sedan varken från regeringspartierna eller från socialdemokraterna kan tillfredsställa Lars-Ove Hagberg vad gäller åsikterna är jag inte överraskad av. På frågan om avsked vill jag ge följande besked: Jag kan medge att vi är mycket summariska i detta betänkande, när vi hänvisar till det betänkande vi skrev förra gången frågan behandlades, nämligen AU 1979/80:3. Vad sade vi då? Jag vill läsa in en del av vårt yttrande till kammarens protokoll, och med det ger jag också ett svar till Lars-Ove Hagberg på hans fråga om vår principiella uppfattning: ”Det fastslogs därvid till en början att rätten att säga upp eller avskeda arbetstagare vid en arbetskonflikt inte bör regleras i medbestämmandelagen utan liksom tidigare bedömas enligt lagen om anställningsskydd. Vidare gjorde departementschefen i propositionen om medbestämmandelagen uttalanden avsedda att bli vägledande för rättstillämpningen. Dessa uttalanden innebär att uppsägning eller avskedande inte skall få förekomma då kollektivavtalsbärande organisation står bakom en olovlig stridsåtgärd. Även för andra fall skall iakttas stor restriktivitet. Uppsägning eller avskedande skall endast vara tillåtna i kvalificerade undantagsfall, exempelvis om en olovlig arbetskonflikt blir långvarig till följd av att de deltagande arbetstagarna inte kan förmås vika från klart avtalsstridiga avtalskrav och återgå till arbetet eller om någon arbetstagare driver fram en strejk i syfte att störa den ordinarie fackliga verksamheten på arbetsplatsen.” Så långt utskottets uttalande förra gången frågan behandlades. Vi har ingen annan mening i dag utan skulle ha kunnat upprepa det. Men vi hänvisade i stället till det tidigare uttalandet. Det är en grundläggande skillnad mellan den åsikt vi i utskottet har och den som kommunisterna har om hur man skall hantera arbetsrättsliga frågor. Kommunisterna vill inte ha några regler eller någon inskränkning, medan vii utskottet säger att det är nödvändigt. Det är också nödvändigt att reglerna respekteras och att det kan bli påföljder om man inte följer dem. Detta gäller inte bara arbetstagarna, det gäller i lika hög grad arbetsgivarna. Jag tror inte att det går att utan regler klara de här frågorna i ett rättssamhälle, och jag anser att man också i en del fall måste ha korrigeringsmöjligheter. Men som jag sade i mitt tidigare inlägg har bestämmelserna inte tillämpats i sådan omfattning som man skulle kunna tro efter att ha hört Lars-Ove Hagbergs inlägg. Bara en gång har reglerna tillämpats — och det är därför jag har sagt att det är för tidigt att nu uttala någon förkastelsedom över dem.

Fru talman! Beträffande principen i permitteringsfrågan glider Elver Jonsson undan och vill inte ge ett svar på vad syftet egentligen är. Det tycker jag är beklagligt, när vi ser den oerhörda permitteringsvågen i dag. Det är naturligtvis ett rättvisekrav av första rang att man skall ha betalt från första dagen och att inte någon annan skall betala industrins svackor — dem måste industrin stå för själv. Metall har ju lagt fram ett förslag, som jag tycker är mycket bra, nämligen att arbetsgivarna själva får finansiera detta solidariskt genom en fond. Är det det som finns medi utredningsarbetet? Behandlas det i utredningen? Vet Elver Jonsson det? Beträffande avsked så är det, som jag sade tidigare, inte bara fråga om det som händer utan också om det som har hänt. Avsked har utfärdats och fått tas tillbaka. Men avsked är en så allvarlig sak för en människa som förlorar sin utkomst att det inte bör vara en repressalieåtgärd i ett fall som detta. Man kan mista sitt arbete för all framtid, och det är väl inte någon bra princip, Elver Jonsson. Beträffande talet om hot förbiser Elver Jonsson hela tiden att det är en maktfaktor att denna möjlighet finns. Vad gjorde man i Uddevalla? Man gick ut och avskedade två personer, som företagsledningen tyckte var alldeles förfärliga, och sade att det här är enligt lagen. Man fick ta tillbaka avskedet därför att det fanns en stark opinion mot det. Men bara att möjligheten finns gör att man faktiskt kan köpa sig fri ibland, när man försöker avskeda någon. Bara det att man kan köpa sig fri tycker jag gör det angeläget för riksdagen att uttala att deltagande i strejk icke i något fall skall utgöra saklig grund för avsked.
Fru talman! För att travestera Lars-Ove Hagbergs tidigare uttalande så är det inte bara lagens bokstav det handlar om, utan jag tycker att vi mycket väl kan se på vad som har hänt. En sak är ju vad arbetsgivarna gör, en annan vad som står sig i arbetsdomstolen. Där har vi inte särskilt mycket att hämta, om vi nu vill vara lika kritiska som Lars-Ove Hagberg. F. ö. har vi — och det är väl att beklaga av flera skäl och utifrån flera utgångspunkter — många olagliga arbetskonflikter. Nu tar Lars-Ove Hagberg bara upp ett par avskedanden som exempel, men jag skulle faktiskt — eftersom det kanske ännu är något oklart — vilja ställa frågan om Lars-Ove Hagberg och vpk ställer sig bakom alla de här olagliga konflikterna eller om ni anser att det är rimligt att i något fall ha någon påföljd. Jag har för utskottets och även för min egen del sagt att vi måste ha regler grundade på värderingen att det är riktigt att ha regler. Men det hindrar inte, Lars-Ove Hagberg, att vi ändå kan vara beredda att reformera dem, utveckla dem och gå vidare i detta regelsystem — till fördel också för löntagarna.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har i sitt inlägg efterlyst socialdemokraternas inställning i denna fråga. På det skulle man bara kunna svara att vi står bakom det här utskottsbetänkandet, som ju är enhälligt. Men eftersom Lars-Ove Hagberg har ytterligare några synpunkter på socialdemokratins inställning i de här frågorna just nu, vill jag kommentera hans inlägg litet grand. Vi har sagt att vi avvaktar anställningsskyddskommitténs betänkande därför att i den kommittén finns också de som representerar löntagarnas intresse. Vi har folk från fackföreningsrörelsen och vi har folk från socialdemokratin som sitter i anställningsskyddskommittén. Det är klart att man, som Lars-Ove Hagberg gör, kan bryta ut vissa uttalanden i tidningar och annat och säga att det här skall genomföras med en gång. Men jag tror att Ingvar Liljeroos, som är chef för Metalls arbetslöshetskassa, och Leif Blomberg, som är avtalssekreterare hos Metall, är lika medvetna nu som de alltid varit om hur det går till när man vidtar sådana här förändringar i lagstiftningen. Man tar till vara den opinion, det sakläge som finns, man fattar beslut om det i olika fackliga fora och man för fram det till politiskt beslutsforum. Så har man alltid gjort i sådana här frågor, och så kommer man att fortsätta att göra från den fackliga rörelsens sida. Det finns mycket man kan reagera mot i de nu gällande permitteringsbestämmelserna. Jag har själv varit med och fattat beslut vid en kongress om att man i princip skall förbjuda permitteringar. Men jag får nöja mig med att acceptera att vi i vårt land går den traditionella vägen. Via utredningar får vi fram ett riktigt förslag som vi sedan kan fatta beslut om här i riksdagen. Det är ingenting nytt. När det sedan gäller frågan om dem som nu har blivit avskedade i samband med strejk och det som har inträffat i Öjebyn, föreställer jag mig att Fabriksarbetareförbundet på basis av vad man tycker att den gällande lagstiftningen innehåller har funnit det värt att stämma motparten och begära skadestånd. Vi får se vad utfallet blir. Men även om man skulle gå Lars-Ove Hagberg till mötes genom att göra en snabb lagändring, exempelvis gällande från den 1 januari 1981, så skulle inte det på något sätt tillrättalägga förhållandena i Öjebyn, eftersom en lagstiftning i det här avseendet ju inte blir retroaktiv. Ja, så är det här jobbet. Man kan väl — såsom det ofta görs från vpk:s sida — bryta ut vissa strömningar och önskemål från olika håll och i olika aktuella frågor, men vi måste ändå acceptera att vi liksom tidigare och som jag har sagt måste gå den vanliga vägen. Jag tror att man även på fackligt håll är så väl medveten om exempelvis permitteringslönerättens utvidgning att man också där förstår att detta kommer att få vissa ekonomiska konsekvenser, som den fackliga rörelsen i sina förhandlingskrav på det ena eller det andra sättet kommer att få beakta. Därför kan man inte låta det här bara rasa ner helt hastigt över det svenska arbetslivet utan att frågan har blivit ordentligt utredd.

Fru talman! Jag kan konstatera två saker. Det är först att Elver Jonsson tycker att avskedandet i stort sett är bra — han vill inte göra någonting åt det. I frågan om permitteringslönen vill han heller inte avge någon deklaration angående sin åsikt eller viljeinriktning, utan där skall tydligen allt också vara vid det gamla. Beträffande den översyn som företas finns det inga som helst löften och inte heller om vilken riktning den skall gå i. Frågeställningen om vpk ställer sig bakom konflikter av den här typen eller inte är helt ointressant, liksom även frågeställningen om folkpartiet tycker det ena eller det andra. Det intressanta är ju om någon skall avskedas eller inte, om någon skall fråntas sin försörjning eller inte. Det är intressant. De regler som jag och vänsterpartiet kommunisterna tror på — och som egentligen hela arbetarrörelsen borde tro på — säger att arbetarna är beredda att ta eget ansvar för sin egen överlevnad. De reglerna behövs, men det behövs inga avskedanderegler i det här samhället! Sedan till Sune Johansson. Jag tycker det är märkligt att man kan få se ett sådant betänkande från arbetsmarknadsutskottet. Vi lever i en värld där Svenska arbetsgivareföreningen är enormt offensiv. Krav kommer underifrån, från det fackliga basplanet. Sune Johansson märker väl precis som jag att det varje dag som vi arbetar finns människor som är förtvivlade över detta läge — med permitteringar, hot om avsked och inskränkningar hela tiden — som man har ytterst litet att sätta emot. Ja, men vad läser man då här i betänkandet? Jo, att frågorna skall skickas till en utredning. Utskottets socialdemokrater kan inte ens i ett särskilt yttrande ange vilken viljeinriktning de har och att man förhoppningsvis kunde börja genomföra den 1982. Det finns nämligen inte ett ord om detta skrivet här, utan det finns bara på basplanet. Vad är man beredd att ta upp? Metall beskriver verkligen i sitt senaste nummer hur besvärligt läget är. Det minsta man kunde begära tycker jag vore att man här markerade litet grand.

Fru talman! Det ärende som nu skall behandlas har kommit på riksdagens bord på grund av ett stort antal motioner. Att det är motioner och inte en proposition som ligger till grund för dagens debatt beror på att de senaste årens inaktivitet på arbetsdemokratins område fortsatt. De skilda arbetsmarknadsministrarnas försök att ta initiativ till en fortsättning av arbetslivets demokratisering har varit misslyckade. Jag har i minnet en debatt med Per Ahlmark — det var i början av 1978. Nya arbetsrättskommittén hade lagt fram ett betänkande, som hade remissbehandlats. Min fråga till Per Ahlmark var om regeringen skulle lägga fram något förslag med anledning av kommitténs förslag. Svaret från Per Ahlmark var: Regeringens målsättning är att förelägga riksdagen en proposition för behandling till hösten. Vi fick inget förslag hösten 1978, och vi har inte fått något förslag än. Jag ansågs oskäligt misstänksam, när jag ville ha tidpunkten för riksdagens behandling av propositionen fastlagd. Efter skiftet på arbetsmarknadsministerposten skulle det hända ting på detta område. Rolf Wirtén lät t.o.m. lagrådet titta på en proposition, men riksdagen fick inte behandla något regeringsförslag om arbetsrätten. Borgerlighetens intresse för arbetslivsdemokratin har i praktisk handling visat sig vara lika med noll. I en debatt här i kammaren i våras fick vi säkert förklaringen till inaktiviteten från borgarna. En av de borgerliga talesmännen avslöjade att skälet till att man inte hade slagits hårdare mot den dåvarande s-regeringens förslag var att de borgerliga av taktiska skäl gick längre än vad de tyckte var nyttigt. Den debatten gällde trygghetslagarna. Nu har det helt plötsligt utvecklats litet borgerligt intresse. Man konstaterar att arbetet med att reformera arbetslivet har stannat upp. 53 Förklaringen till detta skulle enligt utskottsmajoriteten vara att LO och SAF inte har kunnat enas om ett medbestämmandeavtal. Det kan vara förvånande att SAF inte gått med på avtal här, när den övriga arbetsmarknaden har klarat ut detta. Men det viktigaste skälet till att reformeringen av arbetslivet upphört är att regeringen har varit och är inaktiv. Om inte viljan fortsättningsvis skall visa sig vara tomt prat är det nödvändigt att göra klart, när regeringen skall träffa arbetsmarknadens parter, att om inte medbestämmandeavtal går att klara ut, måste riksdagen lagstiftningsvägen bygga ut medbestämmandet i arbetslivet. Att det kommer att bli överläggningar kan väl nu anses klart. Dels kommer riksdagen att fatta beslut om det, dels har den nye arbetsmarknadsministern mitt under behandlingen av detta ärende aviserat en träff med arbetsmarknadsparterna — ett i och för sig ovanligt sätt att arbeta. Den 18 november justerade utskottet det betänkande som nu behandlas, och utan att på något sätt låtsas om det arbete som utskottet hade avslutat går arbetsmarknadsministern ut med en inbjudan till parterna. Fru talman! Jag vill klart säga att fortsättningen från regeringens sida är intressant. Kan det halvhjärtade intresse som man nu visar bero på att halva valperioden har gått och att det därför kan vara valtaktiskt riktigt att ådagalägga ett intresse för dessa frågor, eller är man beredd att se till att även SAF följer de intentioner som kom i dagen när riksdagen fattade de beslut som startade demokratiarbetet i arbetslivet? Det återstår att se. Bara några ord om maximiregeln om 200 kr. i skadeståndsansvar för enskild arbetstagare. Vi har från socialdemokratiskt håll vid ett antal tillfällen via motioner krävt att maximiregeln skall återinföras. Vi har den uppfattningen att det hade varit bra om detta hade klarats tidigare. Den Fälldinska ”svida i skinnet-ideologin” borde inte accepteras från något håll. Vårt krav är att i de kommande överläggningarna överenskommelse görs om en återgång till att högsta skadestånd för enskild arbetstagare sätts till 200 kr. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Det har kanske nu blivit klart för många, även i den här kammaren, vilken roll Svenska arbetsgivareföreningen spelar som överparti till de borgerliga partierna. Dess roll och verksamhet har kommit fram i ljuset, kanske tack vare dess kongress. SAF har nu i många avseenden en megafon som visar upp en imponerande effektivitet och slagkraft. Påtryckningskanalerna når ut överallt i det svenska samhället — press, radio, TV, film, bokförlag, utereklam, skolor, företag, regering och inte minst riksdag. Svenska arbetsgivareföreningen har alltså en effektiv utomparlamentarisk verksamhet. Vpk har under tidigare år, inte minst i början av 1970-talet, påpekat att det är Svenska arbetsgivareföreningens strategi som ligger bakom 1970-talets samarbetsformer. Redan 1961 fick man kalla fötter och tillsatte en referensgrupp, som år 1965 lade fram utredningen Samarbete i framtidens företag. Därmed fick SAF ett rejält försprång. Att man fick kalla Nr 34 fötter berodde på att det kom mycket starka krav från arbetsplatserna om inflytande på jobben. SAF slog fast målen: 2. Arbetstillfredsställelse för de anställda i den mån målsättningen inte strider mot det överordnade effektivitetsoch produktivitetskravet. 3. Intressebalans, dvs. den av kapitalisterna utsedda företagsledningen skall balansera olika intressen inom och utom företagen. Kapitalets ledande roll slogs fast: ”Det är mycket viktigt att formulera målen så att de anställda sinsemellan uppfattar dem på samma sätt och givetvis på samma sätt som företagsledningen.” SAF slog vidare fast: ”Det är också nödvändigt att lära de anställda vad målen innebär och hur de skall realiseras.” Det var 1965. Storkapitalets mål var fastställda och skulle realiseras. SAF hade också förslag till medel. SAF förklarade sig vara öppen för företagsanpassade samarbetsformer och föreslog inrättande av ett ”utvecklingsråd för samarbetsfrågor”. Rådet skulle vara normskapande och godkänna lokala samarbetsavtal. När företagsnämndsavtalet fick dessa målsättningar 1966, hade SAF fått igenom sin huvudlinje — ett ramavtal om samarbete, framför allt på det lokala planet, och företagsanpassade lokala avtal. Då är man framme vid den slutstation som man åsyftade 1965 i utredningen Samarbete i framtidens företag. Sedan förhandlingarna om ett s.k. medbestämmandeavtal började på hösten 1976 har SAF som organisatorisk huvudlinje haft att facket bör utse ombud — medbestämmande-, arbetsplatseller kontaktombud på arbetsledarnivå — samt att man genom ombud och utskott skall ha målsättningen att bygga in facket i företagens linjeorganisation, alltså företagens vanliga beslutsorganisation. Man försöker på detta sätt avväpna facket när det gäller den utvidgade förhandlingsoch informationsrätt som kom med MBL 1976. Facket kommer in i förhandlingar först i andra hand — om det förekommit tvister eller om företagsledningens chef inte lyckats komma överens med de fackliga ombuden. När förhandlingarna slutförts är det precis som före MBL. Företagsledningarna eller deras chefer på lägre nivå beslutar i kraft av kapitalets äganderätt till produktionsmedlen. Det kan man ju knappast kalla för någon form av medbestämmande — som man trodde att det skulle vara. Lokala samarbetsöverenskommelser finns i många fall. Inom det stora företaget SSAB, till vilket staten har skjutit till ungefär fyra miljarder kronor, har man fastställt en beslutsorganisation som facket blev inlurat i. Man skall utse ombud i varje del av linjeorganisationen. Företaget är uppbyggt med koncernledning, divisioner, avdelningar och längst ned särskilda resultatområden. Fackföreningen har sina ombud på varje nivå i koncernen. På varje nivå fattas beslut, styrs verksamheten. Där sitter några ombud för facket som skall ta ställning till SSAB:s verksamhet. I 55 linjeorganisationen skall enligt samarbetsöverenskommelsen MBL-information ges. Reserverar sig inte det fackliga ombudet är hela fackföreningsorganisationen på platsen överkörd. Då mister den förhandlingsrätten. Den enskilde medlemmen, som går på ett fackföreningsmöte och tror sig i demokratisk ordning medverka till beslut om fackföreningens handlande, finner allt oftare att besluten redan är fattade, tåget har gått. Beslutsordningen, som är helt efter SAF:s modell, ställer fackföreningen som organisation offside — om man får tala fotbollsspråk. Ett exempel från min fackförening är att en så viktig fråga som en dotterbolagsbildning blev bortdribblad på grund av en miss av ett ombud i linjeorganisationen. Hela den fackliga organisationen blev alltså ställd åt sidan. Denna form av samarbete innebär att man säljer fackföreningen som organisation. Det handlar om partsfrågor: å ena sidan företagsledningen som har att företräda sina intressen och å andra sidan fackföreningen som har att företräda de arbetandes intressen. Allt fler inom SSAB inser att det finns en klar motsättning. Därför säger allt fler av klubbarna upp samarbetsavtalet, och man är nu på väg att försöka få fram ett nytt. Det som nu händer på arbetsplatserna — nedläggningar, personalrationaliseringar, permitteringar och annat — sker utan ett ordentligt stöd i MBL. Dess förhandlingsregler är alltför vaga. Arbetsköparna vill genomföra förhandlingarna så snabbt som möjligt och teckna slutprotokoll lokalt och centralt för att kunna genomföra vad de från början hade tänkt sig. De har fullgjort sina skyldigheter, och då kan de verkställa det som uttrycktes i Svenska arbetsgivareföreningens § 32. Den paragrafen gäller då alltjämt. Men då det är slutförhandlat och arbetsköparna har genomfört sina åtgärder är fackföreningen bunden av fredsplikten. Och här sitter man då. Lönsamhetsintressen och strikt företagsekonomiska intressen har därmed fritt fram. Det gör att medbestämmandelagens paragrafer 41 och 45 om strejkförbud kommer att vara en hämsko på de arbetande som försöker kämpa för sina intressen. Därför anser vi från vänsterpartiet kommunisterna att det i paragraferna 11 och 12 i medbestämmandelagen bör direkt stadgas att det skall finnas strejkrätt både centralt och lokalt och att den rätten kan utökas med vetorätt på centrala områden som datateknik, personalfrågor och företagsnedlägningar. Enligt MBL är det nu meningen att samarbetsavtal skall ingås mellan parterna. På nuvarande grund måste det vara helt omöjligt. Vilket syfte har utskottet med sin beställning av överläggningar? Arbetsmarknadsministern har nu inbjudit arbetsmarknadens parter till överläggningar. Vad menar han skall åstadkommas vid dessa? Skall fackföreningen ge efter för SAF:s krav? Fackföreningens ledning borde väl få kalla fötter bara den tänker på vad Saltsjöbadsandan har inneburit. Arbetsmarknadsministern vill egentligen ha två svar, men han preciserar inte vad han vill ha svar på. Han vill ha reda på vad som kan lösas genom kollektivavtal och vilken lagstiftning som behövs. Jag vill då ställa en fråga. Den regering vi hade före 1976 sade att man skulle fullgöra LO:s, fackföreningarnas och arbetarrörelsens krav. Är det då den borgerliga regeringens uppgift att fullfölja Svenska arbetsgivareföreningens krav? Man Nr 34 kan ju undra. Fackföreningarna skall nu allså diskutera med arbetsgivarparten för att utröna vad man kan sluta kollektivavtal om och vad man behöver lagstifta om. Det vore väl då bra att av utskottets talesman — jag hoppas att han har sådana förbindelser med arbetsmarknadsministern att han vet det — i klartext få reda på vad man avser att lagstifta om eller ändra. Vad har SAP för utgångspunkt för sin reservation? Tror socialdemokraterna på SAF och de här överläggningarna? På den punkten blir man litet fundersam när man ser reservationen. Överläggningarna kan väl i varje fall knappast leda till någonting. Av de krav på ett avtal som finns med i den skrift som LO och PTK har knåpat ihop är det inte mycket, tror jag, som går att få igenom. Ett krav är att principer och riktlinjer för handläggning av anställningsfrågor skall vara godkända av arbetstagarorganisationerna. Man säger också att principer och riktlinjer för omplacering, omflyttning och omställning skall vara godkända av arbetstagarorganisationerna. Jag tror knappast att överläggningarna kan lösa de frågorna. Vidare säger man att arbetstagarorganisationerna skall ha rätt att bestämma arbetstidens och semesterns förläggning. Om datasystem sägs att om en arbetsgivare har för avsikt att införa eller göra förändringar i ett datasystem skall dessa godkännas av arbetstagarorganisationerna. Arbetstagarorganisationerna har rätt att aktualisera och påfordra förändringar i redan befintliga datasystem. Om arbetstagarkonsulter—som har diskuterats ganska mycket de senaste åren — säger LO och PTK att arbetstagarorganisationerna beslutar om och utser arbetstagarkonsulter. Konsultverksamheten skall betalas av produktionen. Jag tror ärligt talat inte att det finns stora förutsättningar att hålla några överläggningar. Därför blir jag litet betänksam över formuleringarna i reservationen. Vart vill socialdemokraterna egentligen komma? Varför formulerar man inte nu ett alternativ till den starka och effektiva Svenska arbetsgivareföreningen och dess propagandaapparat? I stället försöker man leka kurragömma. Svenska arbetsgivareföreningen tar åt sig äran av att man i två val lyckats få de borgerliga partierna till regeringsmakten. Men skall det bli någon förändring kanske socialdemokraterna måste sluta med kurragömmaleken och verkligen säga vad de vill på det här området, formulera klara alternativ. Det kunde ha gjorts i det här betänkandet. I reservationen på s. 23 säger man att om det inte går att få till stånd avtal måste man bygga ut medbestämmandelagstiftningen. Frågan är då: Vad innebär det? Det skulle vara intressant att veta för dem som vill bilda sig en uppfattning fram till 1982. Vpk menar att det är fem huvudpunkter som bör ligga till grund för nya avtal. 3. Vetorätt för fackföreningar i centrala frågor: företagsnedläggelser, rationaliseringar, avskedanden, omplaceringar, entreprenadfrågor, datafrågor. Inom parentes kan jag säga att LO här i sitt avtalskrav satte upp 0,5 90 av fackföreningsavgifter eller liknande avgifter. Det skulle om jag har räknat rätt räcka till ungefär tio timmars betald mötesverksamhet. 5. Forskare som anlitas av central eller lokal facklig organisation skall ha fritt tillträde till arbetsplatsen. Detta är några huvudpunkter som vänsterpartiet kommunisterna tycker skall ligga till grund för tecknande av nya avtal. De borde också vara klassmässigt riktiga. Vi har i motion 445 fört fram kravet på strejkrätt och att inget skadestånd skall utgå. Det anser vi vara det enda principiellt riktiga. Varje år socialdemokratin har ställt kravet om ett tak på 200 kr. i strejkböter, så har vi stött det i andra hand. I sin motion säger man att det kravet har förts fram 1978 och 1979, att man har begärt riksdagens prövning men inte fått dess stöd. Nu vill man, står det i motionen som skrevs i januari, åter föra fram det. Jag finner emellertid att kravet inte har förts fram i utskottet, utan det göms undan i den här överläggningen. Jag kan inte förstå vad man vill få ut för resultat av det. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till motion 995, yrkande 1 och avslag på mom. 2 i utskottets hemställan. Motionen 1003 berör en följdatt-sats, som det kan vara värt att tänka på i samband med avskedanden och strejker. Den går ut på att de fackliga organisationerna, deras ledningar och förtroendevalda ej får solidarisera sig med de arbetskamrater som kanske tillgriper strejk därför att de inte får sina krav tillgodosedda på vanligt sätt. Fast facket alltså har samma krav, skall det inte kunna solidarisera sig med sina arbetskamrater. Vi vet att det uppstår oerhörda problem om man på detta sätt försöker slå sönder en enhetlig fackföreningsrörelse. Ur borgerlig synpunkt är det naturligtvis önskvärt att så blir fallet, det kan jag förstå. Men det är beklagligt att det inte från annat håll trycks hårdare på den här punkten. Inga lagar i världen kan hjälpa arbetarna i deras kamp för rättvisa, om de inte själva har en offensiv taktik och strategi. När lagarna inte ger arbetarna något stöd och när SAF går till motoffensiv, då finns det bara en sak att göra, nämligen att sätta fart på hela arbetarrörelsen. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner och hemställer att de, om de bifalles, träder i kraft den 1 juli 1981. Jag yrkar också bifall till motion 995, yrkande 1, som gäller kronorsgränsen för strejkböter. Den återfinns under mom. 2 i betänkandet.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg frågade vad vi menade med dessa överläggningar. Ja, de utgör ett försök från vår sida att få fart på arbetet med demokratin i arbetslivet. Vi har också försökt andra vägar. I botten ligger att vi vill stödja löntagarorganisationerna, både LO och TCO, och se till att det Nr 34 även på SAF-området blir ett medbestämmandeavtal i likhet med vad som har uppnåtts på övriga områden. Vad Lars-Ove Hagberg säger är litet förvånande. Han har tydligen inte uppfattat att vi sedan 1976 har haft en borgerlig regering som har slagit tvärstopp i dessa frågor. Fortfarande är det socialdemokratin som han angriper. När Lars-Ove Hagberg talar om en front, så vore det bra om den kunde vändas mot dem som spärrar möjligheterna att föra detta mycket viktiga lagstiftningsarbete vidare.
Fru talman! Dessa överläggningar är ett försök att få fart på arbetet med demokratin i arbetslivet, säger Lars Ulander. Men detta försök måste väl nästan vara dödfött från början och skapa felaktiga illusioner hos dem som i dag ställer krav. Lars Ulander påpekar för mig att vi har haft och har en borgerlig regering. Javisst, men det är ju den som sköter överläggningarna, och SAF är på offensiven. Vad väntar sig Lars Ulander och socialdemokraterna av dessa överläggningar? Vad ni gör är att leka kurragömma med de arbetare som ställer rättmätiga krav. Det enda jag begärde, Lars Ulander, är att ni skall ställa dessa krav här i riksdagen. Då vet människor ute på arbetsplatserna att de har stöd för sina krav. Sluta upp med att här i huset leka kurragömma med de krav som ställs ute på arbetsplatserna!
Fru talman! ”Ställ de kraven!” sades det. Javisst, vi ställer oss bakom de krav som löntagarorganisationerna har ställt, och det tycker jag verkligen är att ställa sig bakom de viktiga kraven, ty det är de frågorna som sedermera skall drivas på arbetsplatsen. Gör detta också, Lars-Ove Hagberg, ty jag tror att det är på den vägen som förbättringar kan genomföras! Lars-Ove Hagberg frågar vad vi egentligen vill. Jag vet inte om jag talade tyst från talarstolen när jag höll mitt anförande, men där konstaterade jag att vi för att det inte bara skall visa sig vara tomt prat och röstfiske verkligen kräver av arbetsmarknadsministern Eliasson och regeringen att de skall gå löntagarorganisationerna till mötes och därmed också det socialdemokratiska partiet till mötes när det gäller dessa viktiga frågor.
Fru talman! Är det inte, Lars Ulander, en from förhoppning att det som Lars Ulander tog upp skall ske? Ställ då kraven, formulera de krav det här gäller! Är det fråga om de krav som LO och PTK har ställt eller har ni andra krav på förändringar? I den motion det här gäller finns ett bestämt krav som nu förs fram — men detta hoppar ni nu i stort sett av — och det gäller 200-kronorsgränsen. Det är egentligen en stor skandal att ni hoppar av det krav beträffande vilket landets statsminister uttalat att det skall svida i skinnet. Jag måste ge socialdemo 59 kraterna ett erkännande för att de i detta fall försökt att hålla fanan högt, men nu hoppar man 1980 av detta krav och markerar inte inför Sveriges folk att det är en angelägen fråga. Det tycker jag är att ge efter. Då tror man ju på någonting som närmast är en illusion när det gäller att lösa detta problem.

Fru talman! Detta betänkande om medbestämmandefrågor m.m. är ett annorlunda aktstycke, inte därför att frågorna är nya, utan därför att vi i utskottet har försökt att ta ett nytt grepp— ett grepp på gamla, kända problem utifrån en gemensam samlad ståndpunkt i utskottet. Utskottet anser att den arbetsrättsliga lagstiftningen måste bygga på samverkan mellan statsmakterna och arbetsmarknadens parter. Det faktum att en del frågor regleras i lag och annat i avtal gör ett sådant samarbete inte bara naturligt utan också nödvändigt. En effektiv arbetsrättslig lagstiftning förutsätter en gemensam uppfattning mellan dels parterna på arbetsmarknaden inbördes, dels parterna och statsmakterna emellan när det gäller formerna och de allmänna ramarna. Parallellt med ett aktivt översynsarbete menar vi att det finns utrymme för en diskussion men även prövning av vunna erfarenheter och den allmänna utvecklingen i samhället. Tyvärr har vi under senare tid inte haft den öppna debatt som kunde ha fört frågorna framåt. Det har — som utskottet konstaterar — varit mera av motsättningar än av konstruktiva uppslag. Och det har varit svårigheter att nå samlande lösningar. En orsak är naturligtvis det förhållandet att man inte på den enskilda sektorn kunnat enas om ett medbestämmandeavtal — ett avtal som lagstiftaren förutsatte skulle bredda och anpassa MBL till de skilda förhållandena. Av den anledningen kan påstås att medbestämmandereformen blivit ofullgången. Från olika utgångspunkter och med skilda bevekelsegrunder har det i flera motioner förts fram önskemål om både att man skulle granska lagstiftningen och att man borde göra en finputsning, men framför allt att man borde diskutera frågorna. I utskottet har vi sagt att det finns anledning att ta fasta på förslag om överläggningar som förts fram bl.a. i den socialdemokratiska motionen, även om denna motion var relativt snäv i sitt uppdrag, då man bara talade om den ena parten och begränsade diskussionspunkter. Utskottet breddar den tankegången och förordar att regeringen söker med arbetsmarknadens parter få till stånd överläggningar om reformverksamheten på det arbetsrättsliga området. Socialdemokraterna accepterar denna utvidgning, och på denna punkt råder enighet i utskottet. Utskottet säger vidare att i sådana överläggningar kan tas upp frågan om i vilka former problemen skall behandlas och den allmänna inriktningen av reformverksamheten. Utgångspunkten måste vara att på ett ändamålsenligt sätt driva arbetet vidare med att förnya arbetslivet och fördjupa arbetsdemokratin. Ingen inaktivitet där, Lars Även om vi menar att riksdagen inte bör lägga detaljerade synpunkter på vilka frågor som behöver tas upp till överläggningar, menar vi att hittillsvarande erfarenheter av lagstiftningen och därmed problemställningar av det slag som behandlas i de olika motionerna lämpligen kan diskuteras. Även erfarenheter från vårens arbetskonflikt kan självfallet komma upp till diskussion. En allmän inriktning bör dock vara att i den nuvarande lagstiftningen och utifrån erfarenheterna av denna finna smidiga lösningar som dels kan främja goda samarbetsformer, dels vidareutveckla ett reellt medinflytande för de anställda. Det viktigaste är att man finner praktiskt hanterbara former för att kanalisera inflytandet. I dag har det kanske blivit för mycket juridik och för litet verkligt medbestämmande. Vidare säger utskottet att det är viktigt att det sker en samordning med det utredningsarbete som pågår. Det är önskvärt att det inte fördröjs på grund av de föreslagna överläggningarna. Fru talman! Jag vill också erinra om att hela 1970-talet präglades av ett genomgripande reformarbete på arbetsrättens område. Ett stort antal nya lagar antogs som innebar betydelsefulla förändringar av förhållandena i arbetslivet. Områden som tidigare varit oreglerade eller överlämnade till parterna att sluta avtal om har lagts under lagreglering. Trygghetslagarna, medbestämmandelagen, förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen är fyra mycket viktiga exempel på den lagstiftningen. Dessutom har det tillkommit en ny semesterlag, en studieledighetslag och en lag om föräldraledighet. Det är heller ingen överdrift att påstå att så gott som samtliga lagar tillkommit under bred politisk enighet. En viktig princip för den här lagstiftningen har varit att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal fyller ut och kompletterar regelsystemen. Att det efter det att lagarna har varit i kraft någon tid kan uppstå behov av både förändringar och justeringar är inte märkligt. Det är naturligt att man verkställer olika former av översyn, eftersom lagstiftningen har kommit att omfatta nya områden där konsekvenserna ibland har varit svåra att bedöma. Utredningar pågår f. n. beträffande anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och semesterlagen. Och ett utredningsarbete planeras också om ledighetslagstiftningen. Det är inte riktigt när socialdemokraterna påstår att regeringssidan varit passiv under senare år när det gäller utbyggnaden av arbetsrätten. Det är naturligt att man skaffar sig någon erfarenhet av utfallet av tidigare reformer innan man går vidare. De folkpartistiska arbetsmarknadsministrarna har tillsatt viktiga utredningar som nu är i slutskedet av sitt arbete. Det gäller bl.a. utredningar om medbestämmandelagen och anställningsskyddslagen. När det gäller konkreta reformer som genomförts under samma regeringstid vill jag bl.a. peka på den nya semesterlagen, den nya arbetsmiljölagen, den vidgade rätten till ledighet för vård av barn och sist men inte minst jämställdhetslagen. Även om det, som jag tidigare sade, inte är några nya frågor motionärerna för fram, så har det här ändå varit ett mycket tungt ärende. Arbetsmark 61 nadsutskottet har efter sina förhållanden tagit relativt lång tid på sig i sitt beredningsarbete i utskottet. Det fanns en beredvillighet från alla håll att tillsammans ta ett nytt grepp för att föra frågorna framåt. Därför gjorde vi under ett par veckor överväganden då vi gick motionärerna, inte minst de socialdemokratiska, långt till mötes för att nå enighet. Och därför blev det, låt mig erkänna det, en överraskning och besvikelse att inte socialdemokraterna kunde, orkade, vågade — ja välj gärna själv uttryckssätt — vara med. Först fick vi beskedet att socialdemokraterna inte ville ställa upp. Den andra överraskningen var att reservationen i sak stämmer med vad utskottets majoritet anfört. Såvitt kan utläsas av reservationen finns det ingen tungt vägande saklig skillnad. Den tredje överraskningen är att socialdemokraterna, trots att de fann sig nödsakade att bryta sig ur en gemensam skrivning, på alla väsentliga punkter har övergivit sina yrkanden i partimotionen. Vill man raljera, så skulle man kunna säga att det, frånsett några pliktskyldiga nålstick mot regeringen, inte innebär någon större skillnad om utskottsskrivningen eller reservationen antas av riksdagen. Utöver de här kommenterade motionerna behandlade utskottet också frågor om bl.a. den fackliga vetorätten vid entreprenaduppdrag och den negativa föreningsrätten. Utskottet hänvisar till det pågående utredningsarbetet på arbetsrättens område och till de överläggningar mellan regeringen och arbetsmarknadens parter som utskottet har förordat. Vänsterpartiet kommunisterna har på nytt i ett par motioner gått fram med krav på en utformning av medbestämmandelagen av ett slag som ställdes från vpk:s sida när lagen antogs. Lagen är enligt kommunisterna en produkt av klassamarbetspolitik omgärdad av utredningar och reformistiska illusioner. Utskottet kan av naturliga skäl inte ansluta sig till att arbetsrätten skall bygga på sådana utgångspunkter. Det är en sak att medbestämmandelagen liksom övrig arbetsrättslig lagstiftning behöver ändras eller vidareutvecklas på grund av erfarenheter som gjorts under den tid som lagstiftningen varit tillämplig och för att man skall kunna gå vidare med arbetslivets demokratisering, Reformverksamhet av det slaget har utskottet varit inne på i det inledande avsnittet i detta betänkande. Det är en helt annan sak, som kommunisterna vill, att från grunden riva upp den reform som medbestämmandelagen utgör och som i sin tur bygger på ett arbetsrättsligt system som har fungerat under lång tid. Vi ser i dagarna exempel, från närliggande länder med kommunistiska system, på vad en kommunistisk ”arbetsrätt” kan innebära. Ofrihet och förtryck är kännetecken, liksom officiella fackföreningar som går makthavarnas ärenden. Det finns tendenser till ökad frihet och revolt mot den kommunistiska arbetsrätten. Det är, fru talman, glädjande, och låt oss alla ta lärdom av detta. Utskottet avstyrker alltså för sin del de tre aktuella kommunistmotionerna. Vpk tar i motion 575 upp ett gammalt krav på förbud mot svartlistning m.m. och anser att en åtgärd för att förhindra det skulle vara en obligatorisk arbetsförmedling. Utskottet tar självfallet avstånd från metoder som svartlistning av arbetstagare som av något skäl anses obekväma. Problemet Nr 34 är dock enligt riksdagen inte av den arten att det bör lösas genom lagstiftning. Onsdagen den Det bör vara en bättre väg med ökat personalinflytande i företagens 26 november 1980 rekryteringspolitik än att överlåta det till en myndighet — i detta fall arbetsmarknadsverket — att bestämma vilka personer som skall anställas. I motionen 577 begär vpk en rad ändringar i förtroendemannalagen. Man vill vidga begreppet facklig verksamhet. Rätten att hålla möten på betald arbetstid skall införas och de fackliga organisationernas rättigheter vid konflikten regleras. Utomstående fackliga funktionärer, förtroendevalda liksom anlitade sakkunniga bör få tillträde till arbetsplatserna. Man säger vidare att den fackliga verksamheten skall finansieras av produktionen, och ersättningen till fackliga förtroendevalda bör förbättras. Skadeståndsskyldigheten skall inte kunna åläggas en facklig organisation, enligt vpk:s förslag. Och man säger att lagen även bör omfatta förtroendevalda som utses av minoritetsorganisationer. De regler som nu nämns får inte göras dispositiva. Utskottet går i detta sammanhang inte in på detaljerna i motionen utan hänvisar till vad vi tidigare föreslagit om överläggningar mellan regeringen och arbetsmarknadsparter om reformverksamheten på det arbetsrättsliga området. Vi avstyrker således motionen. Sist i betänkandet tar vi upp ett par yrkanden från vpk med speciell inriktning. I den ena motionen, 569, begärs att begreppet facklig förtroendeman skall ersättas med begreppet fackligt förtroendevald. Utskottet har varit tveksamt till förslaget och hänvisar till att det språkbruk som de fackliga organisationerna själva väljer bör vara avgörande. I den andra motionen, 398, pläderas för billighetsutgåvor av arbetsrättsliga publikationer, bl.a. riksdagstrycket. Utskottet har inte låtit sig övertygas om behovet av sådana åtgärder och har därför avstyrkt motionen. Fru talman! Det finns en betydande politisk värdegemenskap också i de arbetsrättsliga frågorna — trots reservationen står sig detta påstående. Jag vill alltså yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 6 på alla punkter.
Fru talman! Elver Jonsson går upp i denna debatt och prisar de folkpartistiska arbetsmarknadsministrarna för deras arbete när det gäller arbetsrätten och demokratin i arbetslivet. Man bör nästan vara folkpartist för att göra det. Bara det exempel som jag tog upp, om den Ahlmarkska snabbheten, visade litet av vad som hänt. I februari 1978 fick vi löfte om att en proposition skulle föreläggas riksdagen med förslag om fackliga förtroendemän, möten på betald arbetstid och arbetslivsforskning. Vi har snart december 1980, och vi har ännu inte sett någon sådan proposition — det behövs en väldig framförhållning för att de folkpartistiska arbetsmarknadsministrarna skall klara propositionsskrivandet. Bland de utredningar som Elver Jonsson drog fram nämndes också den 63 som gäller trygghetslagarna. Men det var ju i och för sig ingen utredning som någon skrek efter. Det var den utredningen som arbetsmarknadsminister Ahlmark berättade om vid förra SAF-kongressen under stort jubel från arbetsgivarna. Meningen med den utredningen, som fortfarande pågår, var att man skulle ta ifrån ungdomarna en del av den trygghet de har f. n. Den här utredningen tycker jag heller inte kan vara något att föra fram som exempel på att lagstiftningen på det här området är någonting att skryta med. Elver Jonsson säger också att man lika gärna kan rösta för reservationen som för utskottsskrivningen. Ja, gör det! När vi behandlade detta i utskottet var det ett kommenterande utan like bland de tre i regeringen ingående partierna. Det fanns inte en chans för oss att gå med på den skrivning man föreslog. Men O. K., Elver Jonsson, föreslå bifall för den reservation som vi har avgivit från socialdemokratiskt håll!

Fru talman! Jag ställde en fråga till Elver Jonsson. Den löd: Vad anser utskottet om de överläggningar som arbetsmarknadsministern har effektuerat, snabbare än någonsin? Vad skall de ge? Vad är det för saker som skall regleras i kollektivavtal? Vilken lagstiftning handlar det om? Vems intressen skall man tillgodose här? Det kan väl inte vara obekant för Elver Jonsson — men om det varit obekant förut, så måste det vara bekant nu — att Svenska arbetsgivareföreningen sedan många år har mycket bestämda krav på vad som skall hända på den svenska arbetsmarknaden. Man kräver från det hållet en ganska kraftig försämring. Då är frågan: Var skall man effektuera detta? Min oro gäller, Elver Jonsson, att om man nu i en överläggning kommer fram till att en del frågor skall regleras i kollektivavtal och andra i lagstiftning, så kan det lika gärna vara Svenska arbetsgivareföreningens krav på försämringar som skall regleras på de här båda sätten. Jag vill ha ett svar på om det är den inriktningen man kommer att ha. Eller kan Elver Jonsson försäkra att vi åtminstone skall ha status quo eller att vi skall gå framåt? Det kan vara intressant att veta hur det skall bli för framtiden. Vad sedan gäller arbetslivets förnyelse vill jag kommentera utskottets behandling av MBL-frågorna. Man hänvisar till att man har reformerat. Det var ju så att dåvarande statsministern betecknade den här lagstiftningen som arbetslivets förnyelse, men den som praktiskt har arbetat med detta ser inte mycket av förnyelse i det hela. Det vi ser är att man tutar och kör. När man inte kan enas får man köra ytterligare en omgång i förhandlingarna, och sedan beslutar arbetsgivarna, arbetsköparna, på samma sätt som de alltid har beslutat. Jag vet alltså inte riktigt vari den här förnyelsen ligger. Men om den ligger i att lagstiftningen behöver ändras bara på grund av de erfarenheter som gjorts, då förstår jag att man kan tala om att reformera på det här området. Utskottet har dessutom behandlat de här frågorna under en särskild punkt i betänkandet. Utskottet säger att frågor som rör en genomgripande förändring av medbestämmandelagen, vilket vore behövligt, behandlas för sig. Jag kan förstå att man gör en sådan uppdelning, om man har den inställning som Elver Jonsson har. Nr 34 Men i nästa stund talar Elver Jonsson nog emot sig själv. Då kommer han nämligen in på att han i andra länder ser andra principer, som vi alla skall ta lärdom av. Gör det! En princip som jag kan ställa mig bakom, oavsett om den tillämpas i ett kapitalistiskt eller socialistiskt land, är att man skall ha en fri och obunden fackförening. Dess krav är att man t.o.m. skall ha rätt att strejka, att man t.o.m. skall ha vetorätt i vissa frågor. Kanske Elver Jonsson kunde ta lärdom av det som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit för vårt system. Det är kanske litet för fjärran för Elver Jonsson att i Sverige använda sådana principer. Men, Elver Jonsson, använd då inte heller exempel på principer från andra länder som inte kan tillämpas på hemmaplan!

Fru talman! Lars-Ove Hagberg frågade vad jag och, gissar jag, utskottet vill. Mycket kort skulle jag kunna sammanfatta det så här. En allmän inriktning bör vara att på grundval av den nuvarande lagstiftningen och erfarenheter av denna försöka finna smidiga lösningar, som kan främja samarbete och vidareutveckla ett reellt medinflytande för de anställda. Jag vill också upprepa att vi har sagt att det är viktigt med en samordning med det utredningsarbete som pågår i dag. Det är viktigt att utredningsarbetet avslutas så snart som möjligt och att det inte fördröjs på grund av de föreslagna överläggningarna. Utgångspunkten måste vara att på så ändamålsenligt sätt som möjligt driva arbetet vidare på, som jag sade, förnyelse av arbetslivet och fördjupande av arbetsdemokratin. Visst skall många intressen tillgodoses. Men löntagarintressen har tillgodosetts, och det finns också anledning till vidareutveckling när det gäller dessa intressen. Detta har ju också framhållits i betänkandet, så på den punkten bör det inte råda någon oklarhet. Man blir, fru talman, ofta konfunderad vid diskussionerna med kommunisterna — kanske dock inte så mycket i sakfrågorna, eftersom vpk:s inställning efter flera års diskussioner i kammaren nu börjar bli känd. Men i dag har jag blivit förvånad över själva hanteringen. Jag hörde att Lars-Ove Hagberg yrkade bifall till samtliga vpk-motioner. Den 21 januari väckte vpk motion 445, där det krävs omedelbara lagändringar beträffande förhandlingsrätt, förstärkt med vetooch stridsrätt, samt avskaffande av fredspliktsreglerna. Man var ambitiös nog att också bifoga erforderliga lagtexter. Så gick det en natt, och den 22 januari återkom vpk med motion 1001 om konkreta demokratiska rättigheter för de fackliga organisationerna och med begäran om att regeringen — alltså inte vpk — skulle lägga fram lagförslag i samma frågor, om förstärkt förhandlingsrätt, vetorätt och obegränsad stridsrätt. Man frågar sig: Vad vill vpk? Skall riksdagen anta vpk:s lagförslag, eller skall man, vilket föreslås i motion 1001, först avvakta förslag från regeringen. Det skulle vara intressant att veta vad som hände natten mellan den 21 och den 22 januari. 65 Lars Ulander tyckte att det var ett väldigt kommenterande i utskottet. Visst var det det. Detta berodde på att många i utskottet hade synpunkter. Vi försökte gå motionärerna och de olika ledamöterna till mötes, inte minst de socialdemokratiska. Jag påstod tidigare att skillnaderna mellan utskottets skrivning och skrivningen i reservationen är mycket svåra att spåra och skulle nu vilja fråga: Vilka är de viktigaste skillnaderna, Lars Ulander, mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationen? Det kunde vara bra för kammarens ledamöter att få veta detta, eftersom vi snart skall rösta.

Fru talman! Vad hände natten mellan den 21 och den 22 januari, frågade Elver Jonsson. Det är rätt enkelt. I den ena motionen behandlas i klartext medbestämmandelagens förhandlings-, informationsoch strejkbestämmelser. I den andra läggs grunden för hur man skall teckna avtal, alltså hur 32 § skall kunna fungera. Att det i det ena fallet är lagtext får man kanske skylla på ambition, medan det i det andra fallet kanske fanns mindre ambition. Det är kanske skilda problem som emellertid hänger ihop. Det ena gäller en förstärkning av förhandlingsrätten, det andra gäller möjligheten att teckna avtal, vilket vi anser vara själva grunden. Den ena motionen innehåller alltså fler punkter än den andra. Den allmänna inriktningen av överläggningarna skall alltså gälla samarbetsformerna i framtiden. Jag redovisade i mitt första inlägg att samarbetsformerna i varje läge kanske inte är så särdeles gynnsamma, om man tänker på den fackliga organisationens verksamhet. Vi vet att Svenska arbetsgivareföreningen har initiativet när det gäller samarbetsformerna. Jag redovisade när de började sitt arbete och hur de har fortsatt. De ställer i dag i varje överläggning krav på att detta samarbete skall bli än djupare, på deras villkor, och det oroar mig verkligen att detta är inriktningen: att man vill ha fler samarbetsavtal av den typ som finns i stålkoncernen Svenskt Stål AB eller andra lokala avtal som finns i dag. De avtalen ställer fackföreningarnas medlemmar åt sidan. De har inte en chans att överväga en åtgärd, eftersom beslut har fattats på annat håll — på grund av uppläggningen av den s.k. beslutsordningen. Detta är vad Svenska arbetsgivareföreningen vill: sy in en och annan facklig representant och låta honom ta ansvaret för hela kollektivet. Detta är alltså demokrati, enligt Elver Jonsson, och det är intressant att han har uppfattningen att man skall förlänga denna ordning. Den gynnar Svenska arbetsgivareföreningens syften, och kanske denna också som överparti till folkpartiet har ett direkt uppdrag att föra fram denna uppfattning. Men jag är oroad över att det som nu beslutas i förlängningen kommer att innebära en lagstiftning som ytterligare underlättar för Svenska arbetsgivareföreningen att driva igenom sina ståndpunkter.
Fru talman! Elver Jonsson är ju ordförande i utskottet, och därför borde han veta gången i det utskottsarbete som vi har bedrivit. Vi krävde att få med följande skrivning — men det gick inte — som kanske Nr 34 visar skillnaden mellan majoritet och minoritet i utskottet: Utskottet vill som Onsdagen den sin bestämda mening lägga fast att det i intet fall kan bli fråga om att ändra det 26 november 1980 materiella innehållet i gällande lagstiftning, så att de arbetandes rättigheter och villkor försämras. Tvärtom bör det som allmän utgångspunkt gälla att arbetet för att fördjupa arbetsdemokratin snarast återupptas. Denna anda bör prägla de av utskottet förordade överläggningarna liksom de överväganden vilka kan bli följden av nu pågående översyner och utredningar. Elver Jonsson bör påminna sig, eftersom han själv drar upp den här diskussionen, den debatt vi hade i utskottet. Det är också här skillnaden ligger. Men, 0.K., Elver Jonsson! Yrka bifall till vår reservation, om det nu är samma sak. Jag skulle vilja höra vad de andra i utskottet ingående partierna kommer att säga om det.

Fru talman! Lars-Ove Hagbergs svar kan väl möjligen förklara varför det hände som faktiskt hände. Det är ju samma sak det är fråga om. I motion 445 kräver ni nämligen lagändringar när det gäller förhandlingsrätt, förstärkt vetooch stridsrätt och att fredspliktsreglerna avskaffas. Och det ni samtidigt begär är att regeringen skall lägga fram förslag om just förstärkt förhandlingsrätt, vetorätt och obegränsad stridsrätt. Det är klart att ett och annat ord möjligen kan vara utbytt, men visst blir man konfunderad. Det är fortfarande oklart för mig om det skedde någon form av sinnesförändring mellan den 21 och den 22 januari, om förtroendet för regeringen ökade den natten, eller om det hela bara gick i trötthetens tecken. Det som Lars Ulander sade i sitt inlägg ändrar inte något i mitt påstående att skrivningarna är utomordentligt lika, och min överraskning och ledsnad över att vi inte kunde hålla ihop på den punkten kvarstår. Det är klart att man kan hitta ett och annat ord i reservationen som inte finns i utskottsskrivningen. Det sägs t.ex. i reservationen något om en mer progressiv inriktning. När Lars Ulander och övriga reservanter menar sig vara progressiva och säger att regeringen är passiv i frågor som rör arbetslivets demokratisering, då vill jag ändå påstå att ni tar munnen litet väl full. Vi får inte glömma bort att de bärande arbetsrättsliga lagarna — som vi har antagit under 1970-talet och under både socialdemokratiska och icke-socialistiska regeringar — har tillkommit i betydande politisk enighet. Enigheten har ju varit så stor, att vpk tycker att den t.o.m. varit besvärande. Vi skall vara på det klara med att i den mån man kan tala om motstånd mot reformer har sådant kommit inte bara från konservativt håll utan också från socialdemokratiskt håll. Socialdemokraterna var ju länge motståndare till tanken att de anställda skulle få plats i företagens styrelser. Och när det gäller den senaste och kanske viktigaste reformen i svenskt arbetsliv, nämligen jämställdhetslagen, bjöd ju Lars Ulander och socialdemokraterna mycket 67 aktivt motstånd inte bara en gång utan två gånger, innan riksdagen kunde fatta det beslutet. Fru talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande nr 6.
Fru talman! När man diskuterar medbestämmandefrågor i arbetslivet brukar, då experterna på området talar, debatten ofta få en prägel av detaljdiskussioner om lagtexter. Det är naturligtvis nödvändigt, eftersom det är lagtexten som utgör underlag för formerna för medbestämmandet. Men konkret omfattar medbestämmandet, såsom vi från socialdemokratiskt håll vill utforma det, en rad praktiska och verkliga betingelser inom hela samhället. Jag skall beröra några sådana betingelser. Vi upplever i dag en krissituation inom stora delar av vår industri. Dagligen noterar vi hur basindustrier med total dominans i fråga om arbete och utkomst för tiotusentals människor utsätts för omstruktureringar, neddragningar och nedläggningar som företagsledningar och aktieägare anser som nödvändiga och som, när planerna presenteras som underlag för medbestämmandeförhandlingar, ofta är så långt framskridna att de anställda och deras organisationer redan är överspelade. Här i riksdagen ställs varje vecka en rad frågor till ansvariga statsråd om vilka åtgärder de är beredda att vidta för att trygga nedläggningshotade företags fortbestånd. Ofta får frågeställarna, av vilka en del är borgerliga ledamöter, svaret att det pågår MBL-förhandlingar och att regeringen inte är beredd att lägga sig i företagens interna angelägenheter. Sådana svar godtar sällan vi socialdemokrater, utan vi fortsätter att hävda de anställdas rättigheter att via ökat medbestämmande i företagen påverka företagens och de anställdas framtid. I mitt hemlän, i orter som Storfors och Blombacka, liksom i Torshälla i Södermanland föreligger nu en sådan situation där arbetstagarna, som vi har påpekat, kommer in för sent i beslutsprocessen. I medbestämmandelagen, som antogs av riksdagen 1976, förutsattes att ett MBL-avtal skulle åstadkommas för den mest utsatta delen i medbestämmandefrågor, nämligen den privata arbetsmarknaden. Lars Ulander har berört detta, och jag skall inte närmare gå in på avtalsfrågan. Utskottsmajoriteten har i det aktuella betänkandet uttalat sig för att överläggningar som bryter dödläget på avtalsområdet skall komma till stånd. Man har under den tidigare diskussionen här i kammaren i dag frågat vilka förväntningar socialdemokraterna har på dessa överläggningar.

När vi efter Nr 34 regeringsskiftet 1976 har diskuterat de här frågorna tycker vi oss ha märkt att Onsdagen den det på borgerligt håll har rått en viss okunnighet om de praktiska 26 november 1980 betingelserna. För de nu drabbade, utsatta orterna och företagen är alltså inte mycken hjälp att vänta. Ingen kan i dagens ogästvänliga klimat för ökat medbestämmande för de anställda och med stöd av nu gällande arbetsrätt förhindra bolag som Nyby Uddeholm AB att slakta rätten till arbete för de berörda anställda. Vi har tagit upp denna fråga i motion 995, där vi har aktualiserat behovet av ökat inflytande för de anställda i koncerner och medbestämmandelagens förhållande till aktiebolagslagen liksom frågan om arbetstagarnas inflytande då företag överlåts genom aktietransaktioner. Det har ju nyligen skett en sådan fusion mellan Volvo och Beijerinvest. Hur den nya koncernens inriktning mot nya områden och en eventuell neddragning av bilproduktionen kommer att inverka på sysselsättningen på de orter där Volvo har sina underleverantörer finns det ingen som vet någonting om i dag. Det finns heller ingen som kan påverka inriktningen av den tänkta strukturen inom det nytillkommande företaget med hjälp av den nuvarande medbestämmandelagen. Vi aktualiserar detta i vår reservation och konstaterar att det utredningsinstrument som har kallats konkurrensutredningen och som vi tidigare hänvisat till, då vi varje år sedan 1976 har framfört krav i frågan, ännu inte har resulterat i något regeringsförslag. Fru talman! Oavsett utskottsmajoritetens skrivning om att man kan förvänta ett regeringsförslag på det arbetsrättsliga området, kan man hysa viss oro för hur detta förslag kommer att se ut i vad gäller medbestämmandelagen. Ärstrukturen på ett kommande förslag av den typ som moderaterna redovisat, både i de motioner som behandlas i det aktuella betänkandet och i andra sammanhang, har man anledning att vara orolig för att förändringarna av arbetsrätten inte kommer att gå i positiv riktning för de anställda. I utskottsbetänkandet redovisas att moderaterna i motioner reagerar mot rättspraxis i arbetsdomstolens domar, som man säger inte skapar effektivitet och goda relationer mellan parterna.

Nej, Svenska arbetsgivareföreningen kan lita till att man i alla väder har moderaterna på sin sida. Detta har varken centern eller folkpartiet förmåga att göra någonting åt, och därför blir även centern och folkpartiet Svenska arbetsgivareföreningens företrädare på det här området. Utåt i den allmänna politiska debatten vid exempelvis företagsnedläggningar görs det från borgerligt håll ofta en stor affär av att man vill göra allt för att rädda sysselsättningen. Men när man kommer till skott är det väldigt 69 litet av anslagsytan som man träffar och som man kan säga är till nytta för de anställda. Fru talman! Det har tidigare i debatten under det här ärendets behandling framförts en del åsikter om den syn som vi socialdemokrater har på de här frågorna, i första hand av Elver Jonsson men även av Lars-Ove Hagberg. Elver Jonsson har delvis fått svar av Lars Ulander när han har frågat efter skillnader mellan utskottsmajoritetens förslag till skrivning och skrivningen i vår reservation. Ja, vi är naturligtvis litet oroliga för vad ni på borgerligt håll döljer under täcket i den gemensamma långbänken.

Det är huvudfrågan i det här sammanhanget. Vi har, som jag sade tidigare, velat ge regeringen chansen att inför den förestående avtalsrörelsen sätta sig in i vad den gäller. Fru talman! Lars-Ove Hagberg har också på sedvanligt sätt kommenterat socialdemokratins inställning till utskottsbetänkandet. Jag har visserligen tidigare i dag diskuterat sådana frågor med honom, men jag skulle vilja beröra åtminstone en punkt i det som han har tagit upp, nämligen vpk:s krav på lokal strejkrätt. Det är litet underligt, Lars-Ove Hagberg, att vpk oftast driver en linje och lägger fram motioner som i och för sig skall överta hela den funktion som både organisationerna på arbetsmarknaden och lagstiftarna egentligen har att effektuera. När det gäller kravet på lokal strejkrätt bör ni från vpk:s sida vara medvetna om att ni i första hand måste se till att förbundens stadgar och LO:s normalstadgar ändras. På de fackliga kongresserna måste det finnas en majoritet för ett avskaffande av förbundsledningarnas vetorätt i samband med att man beslutar om ett avtal skall antagas eller ej. Det har ni inte klarat ut. Vi har från vår sida gjort bedömningen att vi inte vill köra över de fackliga organisationerna när det gäller deras strävan och inställning till dessa frågor. Först får de själva besluta om innehållet i sina stadgar. Därefter kan man eventuellt tänka sig förändringar som ligger i linje med t.ex. kravet på lokal strejkrätt. Jag skall inte gå in på fler detaljer i det sammanhanget och inte heller i något annat. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Fru talman! Sune Johansson talar om ett ogästvänligt klimat. Det är bra att det här kommer i klartext vad det handlar om. Det klimat som han talar om är väl det som i dag frambringas framför allt av Svenska arbetsgivareföreningen och arbetsgivarna. Sune Johansson och jag har ungefär samma arbetsförhållanden i våra resp. hemlän. Vi ser hur de stora bolagen härjar fritt, och vi ser vilka problem som sedan uppstår inom fackföreningsrörelsen. Därför har vi Nr 34 ungefär samma uppfattning om vad som skulle behövas för att kunna stoppa Onsdagen den bolagens agerande. Då är det inte avtal som vi i första omgången tror på — 26 november 1980 dem har vi ju inte klarat av. Vi har i stället pekat på vad som skulle kunna ske lagstiftningsvägen, hur man i lagen skulle kunna få ett stöd. En utväg vore väl någon form av vetorätt, som också LO och PTK föreslår. Vi skulle behöva någon form av vetorätt, t.ex. för att motverka de planer på nedläggningar som Sune Johansson talade om och som Uddeholms AB nu försöker verkställa. Strejkrätten är en grundläggande rättighet, och vi för fram denna. Den kan man inte avtala bort eller på annat sätt komma ifrån. I så fall får vi ha kvar de problem som vi i dag har på arbetsmarknaden. Om jag hörde rätt sade Sune Johansson att man inte vill köra över den fackliga rörelsen. Det betyder att i alla fall Sune Johansson och jag är överens om att den lokala strejkrätten behövs. Men han väntar på att också den fackliga rörelsen skall komma till den insikten. Jag har samma uppfattning som Sune Johansson, dvs. att vi behöver den rätten. Jag hoppas att man inom den fackliga rörelsen kommer till den insikten.